Fru talman! Per Lager för ett resonemang om Miljöpartiets ovanförstående i förhållande till blockpolitiken. Jag tillhör de politiker som tycker att den stenhårda blockpolitiken rent allmänt i den svenska politiken har varit en olycka och ett bekymmer i många sammanhang. Det känns för mig som socialdemokratisk gruppledare i konstitutionsutskottet särskilt angeläget att markera att jag inte har den uppfattningen att vi är nedgrävda i respektive politiska fåror. Det är inte så att Per Lager befinner sig ovanför dessa påstådda skyttegravar och efter moget övervägande utifrån de värderingar som Miljöpartiet kan ha i politiken kliver ned i den ena eller andra skyttegraven för att avgöra vem som har majoritet. Det är inte det intryck och den uppfattning man ska ha av arbetet i konstitutionsutskottet. Där har vi att utifrån trohet eller lojalitet till konstitutionen granska det som statsråden har fattat beslut om och det sätt på vilket de agerat. Jag tycker inte att det ska bli ett bestående intryck av den här debatten att Miljöpartiet är det parti som avgör tvisterna. Fru talman! Sedan vill jag gärna uttala uppskattande ord till Per Lager och Per Lagers arbete i konstitutionsutskottet. Det formulerades väl av Kenneth Kvist. Det är ett lågmält och eftertänksamt arbete och bidrag till debatten i KU. Jag vill gärna säga att jag har uppskattat det mycket under de två år som vi haft tillfälle att arbeta tillsammans i KU.
Fru talman! Det låter som att jag ska avgå från KU, men det tänker jag inte göra. När man drar växlar på den kritik jag har när det gäller de svåra bedömningarna måste de växlarna stå i proportion till ärendena och ärendemängden. I vissa fall uppfattar jag, och jag tror många med mig, att det till syvende och sist handlar om att försvara eller att attackera. Trots den höga ambitionen att hålla en strikt granskande neutral roll blir det lätt detta, och det är förståeligt. Vi är ju politiker och från olika partier. Det är självklart. Jag vill inte alls på något sätt säga att jag kan flyta ovanför. Däremot påpekade jag att i just de här fallen har jag haft det lite lättare som politiker, uppfattar jag det, eftersom jag inte känt någon särskild lojalitet mot någon höger eller vänstersida i politiken. Det har varit lättare. Det har inte varit att sitta över eller att flyta över. Det har varit en behagligare situation att fatta beslut i.
Fru talman! Jag vill bara understryka att även om vi tillhör olika politiska partier - och jag tillhör samma parti som innehar regeringsmakten - är inte min utgångspunkt för arbetet i konstitutionsutskottet att vara en försvarsadvokat för regeringen i varje fråga. Mitt intryck är inte att det i utskottets direkta arbete är så att vi har den utgångspunkten. Min utgångspunkt i arbetet är, att om det har gjorts fel ur konstitutionell synpunkt ska naturligtvis kritik uttalas. Det är inte på det sättet att man till varje pris ska försöka se till att undvika kritik när kritik är motiverad. Men man ska naturligtvis också till varje pris försöka att undvika att uttala kritik när kritik inte är motiverad. Det är väl där som jag tycker att Per Lager ger ett intryck av att det skulle vara partipolitiken eller blockpolitiken som är utgångspunkten för arbetet. Min lojalitet som ledamot i konstitutionsutskottet är att författningens regler och stadganden ska följas och att man ska uttala kritik i den mån som det är berättigat utifrån de värderingar som faller av detta. Sedan vill jag återigen gärna understryka att jag tycker att vi har haft ett konstruktivt och bra samarbete i konstitutionsutskottet. Det är väl mycket möjligt att detta konstruktiva och bra samarbete gynnades av att vi inte granskade den s.k. Inga-Britt Ahleniusaffären när den stod som hetast på rubrikerna i tidningarna utan lät den sjunka undan något. Vi fick analysera och komma fram till att vi kunde ha en hyggligt gemensam bedömning av också den frågan, som framstod som förfärligt partipolitisk under hösten förra året.

Fru talman! Jag har full respekt och aktning för de kolleger som jag har i konstitutionsutskottet, och inte minst Göran Magnusson. Vad Göran Magnusson här säger är inte det som jag säger. Göran Magnusson talar om vad arbetet präglas av och att vi i alla fall osv. Men jag säger att det finns enstaka heta fall där problemen blir väldigt stora. Det är detta jag vill nämna. Det ingår i min självkritik av det utskott jag sitter i. Vi måste vara varse och uppmärksamma på just den fara som vi alla vet måste finnas i ett konstitutionsutskott med alla partier representerade. Det finns alltid en fara, och den måste vi vara uppmärksamma på. I huvudsak har jag samma kritiska hållning som Göran Magnusson i hela detta betänkande. Där skiljer vi oss inte åt. Jag har också haft förmånen att i min del kunna påverka just den kritiken. Det är jag tacksam för, och jag är nöjd med betänkandet som det ser ut i sin helhet.

Fru talman! Jag måste föra den här diskussionen med Per Lager till punkt. Om man säger att man har särskilda möjligheter att ta ställning därför att man inte kan skilja på höger och vänster i politiken är det konstigt att inte detta på något sätt uttrycker sig konkret i betänkandet. Här har vi kunnat konstatera att objektiva Lager är överens med utskottet i alla konstateranden, och därmed är utskottsmajoritetens uppfattning den objektiva sanningen. Jag vill kanske inte gå så långt att jag konstaterar detta, men så är fallet. Jag tror inte att vi ska ägna oss åt att värdera hur lätt eller svårt det är för olika partier att komma fram till olika ståndpunkter eller bevekelsegrunder för ståndpunkterna. De står där de står, så att säga. Där har partierna samma ansvarsfulla inställning allihop. Även när vi gör skilda bedömningar vet vi att frågorna är komplexa och att det ibland finns anledning till skilda bedömningar. Även när vi har polemik ligger det i sakens natur att den ibland kan vara lite skarp och lite uppiggande, vilket inte skadar utan är bra. Det är viktigt att ha detta klart för sig. Det finns inget parti som är mer oväldigt än andra. Jag tycker att det är en oförskämdhet mot riksdagen att säga det.
Fru talman! Jag tycker inte att jag har gjort mig skyldig till någon oförskämdhet. Vad jag gjorde var att tala om min egen situation i utskottet. De politiska realiteter som vi har i detta samhälle, i denna riksdag och i alla våra utskott känner alla till. Min mening var givetvis inte att tala om att den ena är mer oväldig än den andre. Jag påpekade tvärtom att jag har full respekt för allas integritet och tycker att utskottet har levt upp till den på ett bra sätt. Jag vill också här be Kenneth Kvist att hålla proportionerna på rätt nivå när det gäller den här frågan.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Per Lager nu börjar att backa från det han påpekade i sitt huvudanförande. Jag räknar väl inte med att han kommer att backa hela vägen utan får vara nöjd med att vi i alla fall har nått hit i detta meningsutbyte.
Herr talman! Det är väl, som i några av våra ärenden, en fråga om tolkning. Jag uppfattar inte alls att jag backar. Tvärtom stryker jag under vad det egentligen handlar om, ingenting annat.

Herr talman! Jag drar mig något för att lägga mig i uppgörelsen om relationerna inom den samlade vänstern. Ändå känner jag ett visst behov av att upplysa om att en spade är en spade också i denna debatt. Per Lager må framställa sig själv som någonting annat än vad han är. Gudskelov har utskottet redan i det betänkande vi nu diskuterar beskrivit situationen såsom den faktiskt förhåller sig, nämligen genom den del som handlar om samverkan mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det finns ett digert aktstycke att läsa för den som är intresserad av att få närmare klarhet i var Per Lager hör hemma. Som en ytterligare upplysning kan jag bara nämna att i alla de situationer där agnarna ska skiljas från vetet har Per Lager ramlat ned på vänstersidan i svensk politik. Jag hade gärna välkomnat ett miljöparti med den karaktär som Per Lager beskriver.

Herr talman! Per Unckel talar om samarbetet i svensk politik mellan Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är ju en helt annan sak än det som sker i KU, nämligen inom specifika områden. Per Unckel vet mycket väl hur det samarbetet ser ut. Det förekommer inte i andra frågor än dem som vi har bestämt från början. KU:s arbete ingår absolut inte i denna form av samarbete. Det vet Per Unckel mycket väl.
Herr talman! Så förhåller det sig naturligtvis om man ser till de ingångna överenskommelserna. Det var därför som jag hänvisade till den gjorda erfarenheten. Om det hade varit så som Per Lager gärna beskriver det - och som jag rasande gärna skulle ha velat se Miljöpartiet - nämligen som ett parti som tog ställning helt och hållet oberoende, som tittade på sak utan att bekymra sig om på vilken sida av staketet man hamnade, skulle resultatet i Miljöpartiets ställningstagande i utskottet möjligen ha blivit något annorlunda. I samtliga de fall där Per Lager har haft möjlighet att välja sida har han, föga förvånande men likväl beklagligt, valt att höra hemma till vänster.
Herr talman! Det här är en sidodebatt i debatten, men oerhört intressant. Det är självklart att jag inte har valt sida. Vi har fört en diskussion i KU. Det vet ordföranden mycket väl. Vi har diskuterat skrivningar. Det har visat sig att jag i alla dessa fall har kunnat dela majoritetens uppfattning. Det betyder inte att jag, om jag skulle vara mer miljöpartistisk enligt Per Unckel, skulle hitta den borgerliga reservationssidan i de fall där det har varit reservanter. Så är det ju inte. Jag har faktiskt funnit att majoritetstexten har varit den adekvata, den riktiga, den relevanta. Då finns det ingen anledning att gå någon annanstans.
Herr talman! Nej, det är kanske så, dvs. att när Per Lager till slut har tagit ställning så har han tagit ställning med utgångspunkt från de övergripande hänsyn som Miljöpartiet har tagit när man har gått in i ett samarbete med regeringspartiet och Vänsterpartiet. Jag beklagar det. Jag tror att det skulle vara bra med ett miljöparti som, liksom många andra miljöpartier ute i Europa, var något mer obundet när det handlar om var man hör hemma på det politiska spelfältet. Så har det inte blivit i Sverige. Vi har noterat att det förhåller sig så. Men det stämmer till lite mera ödmjukhet när Per Lager i den här debatten säger att han, men bara han, är den som kan ta ställning oberoende av några hänsyn i riksdagens konstitutionsutskott. Riktigt så ser möjligen inte verkligheten ut.
Herr talman! Jag har bara några små kommentarer kring den senaste debatten. Det är en intressant och viktig fråga som diskuteras utifrån hur arbetet i KU går till, men jag kan inte avstå från att nu konstatera att utskottets ordförande Per Unckel gärna slår vakt om blockpolitiken i sig - och som väl för Moderaterna är vägen till regeringsmakten. Jag har försökt markera att vi i varje fall inte i utskottet ska ägna oss åt att marschera upp i olika block och på det sättet betona partipolitiken hårt, utan ska se det mera utifrån vad författningen kräver. När det sedan gäller Per Unckels klagomål på att Per Lager och Miljöpartiet inte har kunnat stödja de reservationer som Per Unckel står för, utgår han från att därmed är det blockpolitik eller därmed är det något felaktigt. Det kan ju faktiskt vara så som Per Lager säger, att han har prövat frågorna och det har blivit så i det här fallet. Det har väl förekommit att det har blivit på annat sätt i något annat fall, men det är inte riktigt korrekt att påstå att det skulle vara en felaktig uppfattning bara därför att Per Lager och Miljöpartiet har landat i en majoritet tillsammans med socialdemokrater och vänsterpartister. Jag vill gärna återigen understryka att Miljöpartiet inte intar en ställning i konstitutionsutskottet att man utifrån sina värderingar avgör vad som är rätt eller fel.

Herr talman! Min avsikt var inte att göra en värdering av Miljöpartiets riktiga eller felaktiga beteende. Det får Miljöpartiet göra självt och ytterst väljarna på valdagen. Det enda syftet med mitt anförande var att understryka det jag började med att säga, nämligen att en spade är en spade. När vi tittar på hur verkligheten ser ut är det så att Miljöpartiet har funnit att vänstersidan har rätt. Jag har inte sagt någonting annat än att jag visserligen beklagar det, därför att jag tror att Miljöpartiet i svensk politik skulle göra större nytta med en mera fristående hållning. Men jag har funnit det logiskt med tanke på det utskottet självt har redovisat, nämligen att Miljöpartiet befinner sig i ett intimt, nära samarbete med de båda vänsterpartierna i svensk politik. Så ser spaden ut, och det finns väl ingen anledning att hymla om detta. Det är det samarbete som ni har ingått och det samarbete som också avsätter sina politiska konsekvenser.
Herr talman! Även om jag uppfattade att repliken närmast riktade sig till Per Lager ska jag göra ytterligare någon kommentar. Det behöver ju inte vara fel vare sig på den vänstra sidans ståndpunkter eller att Per Lager har landat på detta. Vad konstitutionsutskottets ordförande nu talar om är ett önskemål från Moderata samlingspartiet att Miljöpartiet ska befinna sig utanför de block som vi traditionellt har haft i Sverige och att det därmed ska vara möjligt att locka in Miljöpartiet i det ena eller andra blocket - förhoppningsvis locka över det till ett högerblock, eller vad man nu vill kalla det. Det är Per Unckel obetaget att resonera på det sättet, men då handlar det om politiken i största allmänhet. Det är det som Per Unckel säger, nämligen att det vore bra med ett miljöparti som inte finns vare sig åt vänster eller åt höger. Jag vet inte varför det skulle vara så bra. Min utgångspunkt i det sammanhanget är att jag är mycket skeptisk till den hårda blockpolitik som har präglat svensk politik under 80 och 90-talen, och för all del också 70-talet. Jag tror att det inte har varit till nytta för nationen. Därför menar jag att det är angeläget att se till saken och vad som behövs vid varje tillfälle och att man kan bilda regeringar och majoriteter från de utgångspunkterna. Jag ser alltså inte någon anledning att hävda att det principiellt skulle vara bra med ett miljöparti eller ett annat parti som befinner sig någon annanstans än på den politiska skalan. Jag vill också gärna återigen säga att arbetet i utskottet inte heller ska präglas av vänster och höger. Det är inte rätt för den som har majoritet, utan frågorna ska prövas sakligt och objektivt i utskottet.

Herr talman! Det granskningsärende som vi nu kommer till handlar om huruvida statsministern och utrikesministern följt grundlagen när de underlät att informera eller samråda med Utrikesnämnden innan man gjorde ett långtgående ställningstagande om svenska sanktioner mot Österrike. Uppdraget att sköta utrikespolitiken åvilar förstås i första hand regeringen, men utrikespolitikens betydelse motiverar att riksdagen får en vidsträckt insyn, vilket också är klart markerat i regeringsformen. Då är inte minst Utrikesnämnden viktig i sammanhanget. Där ingår talmannen och nio ledamöter som riksdagen väljer, och statschefen är ordförande. Det är viktigt att riksdagen i bl.a. detta sammanhang klart markerar att de andra former för samråd om utrikespolitik som också finns, t.ex. partiledaröverläggningar, bara kan komplettera men aldrig ersätta regeringens information till och samråd med Utrikesnämnden. Den tämligen starka ställning som Utrikesnämnden har, trots att nämnden bara är ett samrådsorgan, är förstås ett uttryck för den strävan efter samsyn i fråga om utrikespolitiken som länge präglat Sverige. Nu till det aktuella ärendet. Bakgrunden är som bekant att valet i Österrike i oktober 1999 resulterade i att FPÖ, österrikiska Frihetspartiet med Jörg Haider som ledare, blev näst största parti. De traditionella samverkanspartierna, det konservativa ÖVP och det socialdemokratiska SPÖ, fick efter valutslaget svårt att bilda regering, vilket de annars varit vana vid att göra. Den 21 januari kollapsade förhandlingarna dem emellan, och den 25 januari inleddes förhandlingar om ett regeringssamarbete mellan FPÖ och ÖVP. Måndagen de 30 januari gjorde så Portugal, som har presidentskapet för EU, ett uttalande på 14 medlemsstaters vägnar, vari förklarades att om Österrike fick en regering där Frihetspartiet ingår kommer regeringarna i de 14 staterna inte att godta några bilaterala officiella kontakter eller främja sådana på politisk nivå med Österrike. Man skulle inte heller stödja några österrikiska kandidater till internationella poster och endast ta emot ambassadörer på teknisk nivå, som det heter. Alla bedömare som konstitutionsutskottet har utfrågat har hållit med om att det uttalande som gjordes var en händelse av större vikt. 14 regeringschefer i Europa uttalade sig å sina länders vägnar, efter att ha talat med varandra bl.a. i telefon. Det vanliga regelverket i Europa, med å ena sidan Europarådet och domstolen i Strasbourg och å andra sidan EU:s regler som bl.a. framgår i Amsterdamfördraget för försvar av mänskliga rättigheter och för åtgärder mot diskriminering och annat, brydde man sig inte alls om i detta fall. Det behövdes inte, för formellt var det så att länderna agerade unilateralt. Sverige vidtar alltså ensidiga åtgärder mot Österrike. Därmed är det också klart att de vanliga reglerna för hur utrikespolitiken ska skötas i Sverige måste gälla också för detta ärende. Dels ska regeringen fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket, dels ska regeringen överlägga med Utrikesnämnden före avgörandet av utrikesärenden av större vikt, om detta kan ske. Det finns alltså två krav. Observera att kravet att nämnden fortlöpande ska hållas informerad gäller utan förbehåll. Frågan är då varför man inte tog någon som helst kontakt med ledamöterna i Utrikesnämnden. Några olika förklaringar har avgivits. Tidigt sade statsministern i ett tidningsuttalande - om han nu är rätt citerad, han har i varje fall inte dementerat det direkt - att han trodde att alla var överens om att ta avstånd från Frihetspartiet och att det därför inte behövdes något samråd. I efterhand har dock egentligen ingen sagt att man kan låta bli att informera eller samråda med Utrikesnämnden om en viktig fråga bara med motiveringen att man tror att alla är överens, och uttalandet mot Österrike var en viktig fråga. För övrigt har man hänvisat till brådska - allt hände så snabbt att det inte fanns tid, har det sagts. När det gäller frågan om ett uttalande angående åtgärder mot Österrike aktualiserades faktiskt frågan om hur övriga medlemsstater i EU skulle reagera på regeringsbildningen i vart fall under torsdagen den 27 januari. Det var då den belgiske premiärministern föreslog en gemensam reaktion av de 14 EU länderna. Jag tycker att det därmed är klart att det har funnits en möjlighet att underrätta Utrikesnämnden om de diskussioner som pågick. Det hade också funnits en möjlighet att ta kontakt under exempelvis söndagen den 30 januari enligt vad såväl utrikesministern som statsministern sagt under utfrågningarna. Det intryck som inte minst utfrågningarna gav var att varken statsministern, utrikesministern eller någon annan faktiskt tänkte på att Utrikesnämnden borde informeras. Jag citerar ur protokollet från utfrågningen av utrikesministern: "Nils Fredrik Aurelius: Diskuterades frågan om att informera Utrikesnämnden över huvud taget mellan statsministern och utrikesministern eller utrikesrådet? Anna Lindh: Nej, det gjordes det inte. Det föll oss över huvud taget inte in." Jag vet inte om vi ska kalla det för maktens arrogans. Vi kanske snarare i detta fall ska tala om en obetänksamhetens arrogans. Maktens obetänksamhet är kanske en ännu bättre formulering. Man borde faktiskt ha tänkt på att Utrikesnämnden är ett viktigt organ för riksdagens konstakter med regeringen i utrikesfrågor. Intrycket av att Utrikesnämnden helt enkelt glömdes bort förstärks av att initiativet att sammankalla Utrikesnämnden - i efterhand alltså - inte togs av regeringen utan av oppositionsledaren. Enligt en tidningsuppgift, som statsministern inte heller dementerade under utfrågningen, uttalade statsministern att man får sammankalla Utrikesnämnden om någon begär det. Han ansåg det inte som en självklarhet att han borde sammankalla Utrikesnämnden för att informera. Till det som är uppseendeväckande i den här frågan är vidare att det inte finns någon som helst dokumentation från regeringens beslutsprocess. Återigen skyller man på tidspressen. Ytterligare en sak som framstår som märklig är att beredningstvånget frångås utan att statsministern eller utrikesministern tycks reflektera över det. Utrikesministern sade rent av på en fråga från Björn von der Esch att hon inte hade möjlighet och "inte heller behov av att konsultera sakkunskapen på UD". Beredningskravet är annars reglerat i regeringsformen, bl.a. i regeringsformen Ingen dokumentation, ingen riktig bedömning, ingen tanke på att inkalla Utrikesnämnden förrän efteråt. Läser man vad majoriteten i KU skriver kan man visserligen utan att anstränga sig alltför mycket hitta vissa inslag av kritiska formuleringar, även om jag måste anse att skrivningarna är alltför undfallande, bl.a. genom att det i detta sammanhang magiska ordet kritik undviks. Det allvarligaste med detta ärende är förstås om vi ser början på en ny praxis där regeringscheferna i olika EU-länder, efter att ha rådfrågat varandra men kanske inte så många andra, börjar vidta utrikespolitiska åtgärder och därmed bortser från alla normala krav som vi har i Sverige exempelvis på samråd, information, dokumentation och beredning. För Sveriges del är det viktigt att vi betonar just det som står i regeringsformen om regeringens skyldighet att informera och samråda med riksdagen om utrikespolitiken. Herr talman! En av konstitutionsutskottets uppgifter är att granska att regeringen handlar i enlighet med våra grundlagar. Den fråga vi har försökt utreda i detta ärende är om statsministern och utrikesministern har följt reglerna om information och samråd med Utrikesnämnden. Vi har alltså inte fördjupat oss i frågan om Sverige borde eller inte borde agera med anledning av valutslaget i Österrike och den nya regeringen. Vi har inte fördjupat oss i frågan huruvida försämrade diplomatiska relationer med Österrike är ett bra eller dåligt sätt att motverka Frihetspartiet. Den saken ankommer inte på KU att diskutera. Däremot finns det ett organ, ett institut, där detta borde ha diskuterats. Det är Utrikesnämnden. Detta framgår klart av regeringsformen. Eftersom ledamöterna i Utrikesnämnden varken fick information eller någon möjlighet att framföra synpunkter förrän efteråt kan enligt min mening statsministern och utrikesministern inte undgå kritik.

Herr talman! Detta blir i vissa stycken en upprepning. Vårt parti har samma uppfattning som den föregående talaren. När vi den 1 februari kunde läsa i tidningarna här i Sverige att vårt land hade beslutat att avbryta de diplomatiska förbindelserna med Österrike var det mycket uppseendeväckande. Något liknande hade aldrig hänt tidigare. Att Sveriges utrikespolitik mot en vänligt sinnad europeisk nation kunde förändras över en natt var någonting helt nytt. Som vi har hört är det inte konstitutionsutskottets uppgift att granska de politiska bevekelsegrunder som regeringen hade - och möjligen fortfarande har - för sitt utrikespolitiska agerande gentemot Österrike. Däremot är det konstitutionsutskottets skyldighet att granska hur statsråden har utövat sin tjänst och hur de har handlagt regeringsärendena. Med andra ord: Det gäller att undersöka om statsråden följt gällande lagar och förordningar i sitt regeringsarbete. För att kunna göra det har konstitutionsutskottet rätt att få ut protokoll och handlingar som berör de ärenden som ska granskas. Detta står i regeringsformen. Redan här tvingas man konstatera att i detta exceptionella utrikesärende har varken statsminister, utrikesminister eller någon av de i ärendet utfrågade personerna kunnat presentera ett enda protokoll, någon anteckning eller handling i övrigt som dokumenterar vad som uppges ha förevarit. Konstitutionsutskottet har därför i allt väsentligt varit hänvisat till medieuppgifter, ett fax från Portugal och de muntliga uppgifter som lämnades under utfrågningarna. Den i grundlagen föreskrivna rätten för KU att få ta del av protokoll och handlingar i ett ärende som detta är således de facto satt ur spel. Statsministerns förklaring - "Vi ringer varandra, och vi pratar informellt." - kan inte och får inte legitimera att statsministerns personliga bedömning tillåts avgöra om grundlagens krav behöver uppfyllas eller inte. Grundlagen föreskriver därutöver att regeringen fortlöpande ska hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket. Innan ett utrikesärende av större vikt avgörs ska dessutom överläggningar ske med nämnden, om så kan ske. Vad har då hänt? Enligt uppgift från Statsrådsberedningen diskuterades förslaget om ett gemensamt uttalande angående Österrike från de 14 EU-medlemsstaterna första gången mellan Portugals premiärminister och vår statsminister per telefon söndagskvällen den 30 januari då statsministern befann sig på ett hotell i Aten. Vid utfrågning i KU har statsministern verifierat detta och uppgett att han med någon timmes marginal skulle ta ställning, vilket han betraktade som okontroversiellt i sak. Skälet till att beslutet fattades på söndagskvällen var: "Vi skulle inte ensamma i Europa kunna solidarisera oss med den högerextremism som har kommit till uttryck i Österrike." Denna drastiska motivering för att fatta ett skyndsamt beslut framstår som ogrundad vid utvärdering av de uppgifter som KU har fått från Finland. Den anmärkningsvärt snäva tidsmarginal som statsministern uppger stod till förfogande gällde uppenbarligen inte för vårt grannland. Men, som sagt, möjligheterna att kontrollera statsministerns uppgifter genom skriftlig dokumentation har varit obefintliga. Såsom framgår av vad tidigare sagts ger inte grundlagen utrymme för att underlåta att hålla Utrikesnämnden fortlöpande underrättad i frågor av denna art. Även här har således grundlagens bestämmelser åsidosatts. Till saken hör att statsministerns omedelbara förklaring till det sätt på vilket Österrikefrågan handlagts var: "Jag har hela tiden trott att det var en självklar gemensam uppfattning i Sverige att vi drar en gräns mot högerextremism." - dvs. om alla är överens om en åtgärd spelar det ingen roll att den är grundlagsstridig. Först sedan sannolikt någon juridiskt sakkunnig påtalat denna fatala innebörd i statsministerns första förklaring ändrades denna förklaring efter hemkomsten till: "Jag har absolut inte brutit mot grundlagen. Det fanns inte tid för en utrikesnämnd före aktionen mot Österrike." Statsministern uppger att han före sitt beslut samrått med utrikesministern. Någon som helst dokumentation från detta samråd har inte företetts. Utrikesministern uppger på fråga att hon varken hade möjlighet eller behov av att konsultera sakkunskap på UD, ett konstaterande som eftertryckligen motsagts av det efterföljande händelseförloppet. Varken omfattning eller innehåll av det uppgivna samrådet har KU emellertid kunnat fastställa. Eftersom tiden medgav samråd mellan statsministern och utrikesministern framstår det som uppenbart att tiden även skulle ha möjliggjort att Utrikesnämndens ledamöter informerades, något som ju inte hade krävt att den sammankallades. De skäl som statsministern anfört som förklaring till att den i grundlagen föreskrivna informationen uteblivit är irrelevanta efterhandskonstruktioner. Det bekräftas av statsministerns medgivande att han över huvud taget inte tänkte på att ringa till partiledarna. Det verkliga skälet till att Utrikesnämnden hölls totalt ovetande om aktionen mot Österrike är alltså att inga som helst försök gjordes att kontakta nämnden. Som framgår av utfrågningarna berodde det på att ingen tänkte på vad grundlagen föreskriver angående information till Utrikesnämnden. Det kan således konstateras att statsministerns förklaringar till att grundlagen inte följdes i Österrikeärendet var ursprungligen att det förutsattes finnas ett politiskt samförstånd i sakfrågan. Därefter angav han tidsbrist vara skälet medan det slutligen i utfrågningarna visade sig att orsaken var ren glömska. Ingen av dessa tre förklaringar kan tillåtas legitimera de åsidosättanden av grundlagens bestämmelser i regeringsformen 10:6 som skett i Österrikeärendet. Trots det har konstitutionsutskottets majoritet inte funnit skäl att rikta kritik mot statsministerns eller utrikesministerns handlande i detta ärende. Vilka signaler skickar Sveriges riksdag därmed till landets medborgare? Alla vet att medborgare som brutit mot lagen - det må gälla fortkörning, försenad skatteinbetalning eller bristande deklaration - slipper inte ifrån påföljd genom att skylla på glömska, god tro eller tidsbrist. Det har riksdagen bestämt, samma riksdag som inte ens uttalar kritik när landets högsta politiker använder dessa skäl som försvar för att de själva åsidosatt grundlagen. Att verkställande direktören i ett enmansföretag egenmäktigt kan fatta viktiga beslut är lika självklart som att landets statsminister inte kan göra det utan att passera gränsen för sina befogenheter. Sammanfattningsvis har Österrikeärendet handlagts av statsministern högst personligen på ett sätt som inte endast saknar stöd i grundlagen utan som står i direkt strid med den. Avsaknaden av dokumentation har omöjliggjort önskvärd kontroll och komplettering av de muntliga uppgifter som lämnats under utfrågningarna. Detta exceptionella avsteg från praxis i svensk utrikespolitik är ytterst betänkligt. Än betänkligare är emellertid att konstitutionsutskottets majoritet inte finner anledning att rikta kritik mot statsministern för hans agerande. Konstitutionsutskottet accepterar därmed i detta viktiga ärende att det inte är grundlagen utan statsministern som bestämmer riksdagens inflytande på utrikespolitiken - ett, som jag menar, farligt steg bort från demokratin. Herr talman! Jag yrkar på godkännande av anmälan i Österrikeärendet, reservation nr 1.

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande anser Centerpartiet att ärendet som handlar om regeringens skyldighet att överlägga med Utrikesnämnden i frågan om ett uttalande angående åtgärder gentemot Österrike är bland de viktigaste frågor som detta granskningsbetänkande har att hantera. Bestämmelserna i regeringsformen 10:6 föreskriver att regeringen fortlöpande ska underrätta om de utrikespolitiska ärenden som är av större vikt. Statsministern och utrikesministern ansåg i utfrågningarna att ärendet var av större vikt och därför borde varit aktuellt för Utrikesnämnden, men att det var ett brådskande ärende som inte gav möjlighet till överläggning eller samråd. Dessutom angavs från statsministerns sida att det var ett ärende som man utgick ifrån att det rådde stor enighet om och att man tolkade det som att det på något sätt minskade vikten av att sammankalla Utrikesnämnden. Centerpartiet vill dock i detta sammanhang noga poängtera att Centerpartiet står bakom regeringens agerande i sakfrågan. Men det är viktigt att särskilja det politiska innehållet gentemot uppdraget att i viktiga utrikespolitiska ärenden vara mycket uppmärksam på kravet på överläggning med Utrikesnämnden. Centerpartiet anser, liksom de övriga reservanterna i reservationsskrivning nr 1, att det fanns tid i direkt anslutning till det gemensamma 14 länderbeslutet söndagen den 30 januari. Dessutom anser Centerpartiet att det fanns möjlighet att nå partiledarna under söndagskvällen. Vi i Centerpartiet är förvånade över att utrikesministerns uttrycker det som så att man inte ens tänkte på det. Vi vill dock poängtera, liksom majoriteten, att detta inte ska eller får ersätta det i konstitutionen angivna kravet på överläggning i Utrikesnämnden, enligt bestämmelsen i regeringsformen. Men vi anser att denna tid hade funnits. Att inte ens tanken fanns hos ansvarigt statsråd visar på vilket sätt både statsministern och utrikesministern faktiskt bortsåg från den svenska konstitutionen, då det fanns ett ärende med stämpeln "brådska" på. Jag upprepar att detta ärende troligen visar på hur t.ex. det svenska EU-medlemskapet tvingar fram nya arbetsformer som är mer flexibla och ibland, enligt statsministern, mer informella än vad som tidigare varit aktuellt. Det gör att de nya mellanstatliga relationerna faktiskt ställer krav på att man från svensk regerings sida noga överväger hur ärenden som kräver nationell handläggning hanteras, så att den svenska konstitutionens krav inte åsidosätts med argument som: brådska krävde detta. Därför anser Centerpartiet att statsministern och utrikesministern inte kan undgå kritik, just på grund av att man inte har följt bestämmelserna i regeringsformen, alltså inte på grund av det sakpolitiska agerandet, vilket Centerpartiet och Folkpartiet också markerat i ett särskilt yttrande. Herr talman! Jag vill läsa upp det särskilda yttrandet, så att det anges i protokollet. Vi anför följande: Vi har i fråga om formerna för beslutet om sanktioner mot Österrike anslutit oss till de övriga borgerliga partiernas bedömning. Åtminstone partiledarna borde ha underrättats. I sakfrågan instämmer Folkpartiet och Centerpartiet i att det var naturligt att Sverige anslöt sig till den aktion som ett antal övriga EU

Herr talman! Att tänka efter före är en god regel. Det borde statsministern, utrikesministern och ambassadör Petersson ha gjort när de fick telefonsamtalet. Vi har ju fått höra något som har upprört oss mycket, nämligen att man över huvud taget inte tänkte på vare sig Utrikesnämnden eller ens partiledarna när den här frågan kom upp. Man var så säker på att den här frågan skulle man klara upp själva. Björn von der Esch och Åsa Torstensson har mycket vältaligt utvecklat den borgerliga reservationen och skälen till kritiken. Precis som Åsa Torstensson är vi från Folkpartiet i sak beredda att ställa upp på de olika EU-ländernas bojkott mot Österrike. Men vi beklagar väldigt mycket att det skedde under en så stor brådska, och antagligen en onödig brådska, därför att det har ju visat sig att man från finskt håll bedömde att man hade längre tid på sig att ta ställning i frågan. Kanske hade Göran Persson, om han hade orkat, hunnit eller tänkt på det, kunnat lyfta luren och ringa till de övriga partiledarna för att resonera om den här frågan och fått höra om det verkligen var fullt så bråttom som det förespeglades honom. Jag har i mitt inledningsanförande yrkat på godkännande av anmälan i reservation 1, och det vidhåller jag.

Herr talman! Låt mig först säga att i den officiella grundlagskommentaren, Holmberg/Stjernquist, till det här lagrummet, alltså regeringsformen 10:6, detta apropå det här med "om så kan ske", nämns inte ordet brådska. Det står: såvida detta inte är omöjligt av särskilda skäl. Brådska nämns inte explicit, vilket man möjligen kunde få intrycket att Barbro Hietala Nordlund menade. När det gäller brådskan kan man säga att i en utvecklad och alltmer teknisk värld sker många beslut snabbare än förr. Men det är faktiskt så att också kommunikationstekniken utvecklas. Man behöver inte skicka meddelanden på en löddrig springare som förr, utan man kan använda en löddrig telefon eller fax. Det finns faktiskt datakommunikation också, som kunde ha använts. Möjligheterna för exempelvis statsministern och utrikesministern att få kontakt med Utrikesnämndens ledamöter har också ökat. Det gör att det måste bli mycket konstigt med det här resonemanget om brådska. Det finns numera mycket goda möjligheter att ta sådana här kontakter även om man befinner sig i ett främmande land - eller hur? Sedan får jag också intrycket av Barbro Hietala Nordlunds inlägg här att hon faktiskt lite försvarar den position som statsministern snart övergav, nämligen detta att om det är okontroversiellt så kan man strunta i grundlagen. Då behöver man inte höra Utrikesnämnden, för man tror sig veta att alla tycker samma sak. Menar verkligen Barbro Hietala Nordlund att det kan vara ett försvar? Den skansen försvaras ju inte ens av statsministern längre.

Herr talman! Jag får väl tolka det så att Barbro Hietala Nordlund inte egentligen menar att det är ett försvar. Det skulle vara en förklaring, detta att säga att man uppfattar ett uttalande eller en åtgärd som något okontroversiellt i ett inrikespolitiskt perspektiv. Men när vi nu granskar om regeringsformens krav har efterlevts är det ju inte förklaringar vi är ute efter utan försvar. Är detta ett rimligt skäl att inte följa regeringsformen? Det är det alltså inte, det är vi tydligen överens om. I fråga om brådskan fanns det goda möjligheter, redan från torsdagen vill jag hävda men i varje fall under söndagen enligt vad både utrikesministern och statsministern sade, att ta kontakter. Men de tänkte inte på det. Det sades rent ut. Jag citerade nyss vad Anna Lindh svarade på min fråga i utfrågningen. Frågan är: Kan verkligen Barbro Hietala Nordlund mena att det är ett tillräckligt försvar att säg att man inte tänkte på det? Kan det vara ett skäl att inte följa de krav, de mycket viktiga krav, om regeringens kontakt med riksdagen via Utrikesnämnden som faktiskt formuleras i vår grundlag regeringsformen? Är det ändå inte så att om det inte vore statsministern som var inblandad här skulle det finnas goda möjligheter att rikta även en formell kritik - och det från hela utskottets sida?

Herr talman! Jag tar fasta på det sista som sades här, alltså om så ske kan. Det hänför sig uteslutande till överläggningar innan man tar ett avgörande. Det är bara där. Man ska alltid fortlöpande informera. Där gäller inte detta om så ske kan. Söndag kväll var första gången som statsministern fick höra detta. Nu finns det ju sätt att kontrollera detta på andra håll. Både i Danmark och i Finland har den här frågan varit uppe. Och det visar sig att det finns ett Reuterstelegram som kom redan på fredagen där det berättades vad som hade hänt i Belgien. Det stora felet här är att det inte finns någon dokumentation så att vi kan kontrollera de uppgifter som har getts eller vad som har avhandlats per telefon. Det finns över huvud taget ingen dokumentation. Det är därför som vi famlar i mörker. Jag vill avslutningsvis bara säga att jag uppskattar att majoriteten i KU har varit så pass kritisk i sina slutsatser, dock utan att uttala det magiska ordet kritik.

Herr talman! Jag begärde replik därför att Barbro Hietala Nordlund ställde en rak fråga till Folkpartiet och Centerpartiet med anledning av vårt särskilda yttrande. Jag vill bara framhålla att det är gjort därför att vi vill göra ett klarläggande från vår sida att vi står fast vid att vi ändå tycker att detta var en befogad aktion men att vi tycker att formerna var helt felaktiga på ett mycket onödigt sätt, vilket jag tidigare har beskrivit. Vi är också upprörda över den nonchalans som vi uppfattar att utrikesministern och statsministern visade mot partiledarna och ledamöterna i utrikesnämnden. Det är det som vi vill göra klart med vårt uttalande.

Herr talman! Jag vill inte uttala mig för de övriga ledamöterna och de övriga reservanterna. De får själva klargöra sitt ställningstagande. Eftersom vi från Folkpartiet på ett tidigt stadium gjorde klart att vi stödde frågan, tycker jag att det är rimligt att göra på detta sätt.

Herr talman! Jag skulle vilja inleda med en fråga. Tycker inte Barbro Hietala Nordlund att just detta ärende är anmärkningsvärt när man från ansvarigt statsråd faktiskt anför brådska som hinder för att inte samråda men samtidigt inte haft en tanke på att över huvud taget ta en kontakt med svenska partiledare eller Utrikesnämnden? Ger inte det enligt Barbro Hietala Nordlund en signal om statsrådens inställning till den nationella lagstiftningen utifrån den konstitutionella granskningen?

Herr talman! Nu blandar Barbro Hietala Nordlund ihop mig med sin granne igen. Men jag har överseende med det den här gången också. Jag vill ändå påpeka att samtidigt som det vid utfrågningarna hänvisas till brådska så anger statsråden i utfrågningarna i fråga om tidshanteringen att de inte ens har tänkt på att informera Utrikesnämnden. Och jag tycker att även Barbro Hietala Nordlund kunde ställa sig bakom att det är fog för kritik. Sedan ska jag svara på den fråga som Barbro Hietala Nordlund ställde när det gäller Centerpartiets och Folkpartiets särskilda yttrande. Centerpartiet har valt att skriva det särskilda yttrandet, eftersom Centerpartiets ledare Lennart Daléus mycket tidigt ställde sig bakom själva agerandet från Sveriges statsminister. Det är anledningen till det särskilda yttrandet från

Herr talman! Vid lunchtid den 31 januari i år meddelade Portugals premiärminister Guterres att 14 av EU:s medlemsländer enats om vissa politiska åtgärder mot den 15:e medlemmens, Österrikes, regering för den händelse att det österrikiska frihetspartiet FPÖ skulle komma att ingå i denna regering. De 14 staterna hade enats om att inte främja eller godta några bilaterala officiella kontakter på politisk nivå med en österrikisk regering där FPÖ ingick. Österrikiska kandidater till internationella poster skulle inte stödjas, och Österrikes ambassadörer skulle endast tas emot på teknisk nivå. Det var en exceptionell, och som det har visat sig mycket snabbt åstadkommen, internationell aktion mot en av EU:s medlemmar. Den kan inte förstås om den inte betraktas mot sin historiska bakgrund. Därför, herr talman, måste jag med några ord gå ett litet stycke utanför det omedelbara ämnet för denna debatt. 1933, hade den tyske rikspresidenten Hindenburg utsett österrikaren Adolf Hitler till rikskansler. Nazistpartiet hade på några år gått från att vara en sekt bland andra sekter till att vara den tyska riksdagens största parti. Ännu hade man dock ett stycke kvar till egen majoritet. Riksdagshusbranden den 27 februari gav nazisterna det tillfälle som de väntade på. Branden skylldes lögnaktigt på kommunisterna. En "förordning till skydd för folk och stat", som upphävde yttrande-, förenings och mötesfriheten, genomdrevs. De kommunistiska riksdagsmännen fråntogs sina mandat, vilket gav Hitler den majoritet han behövde för att införa en fullmaktslag som gjorde det möjligt för honom att upprätta sin personliga diktatur. Demokratins försvarare var den gången för svaga och för splittrade. Den tyska högern hade aldrig anammat demokratin och hjälpte Hitler till makten. De demokratiska liberalerna hade malts ned i depressionens hårdnande politiska klimat. Arbetarrörelsen, en gång världens mäktigaste, var djupt splittrad dels till följd av Kominterns vanvettiga ultravänsterpolitik som utpekade socialdemokratin som huvudfiende, dels till följd av den tyska arbetarrörelsens egna traumatiska erfarenheter. Socialdemokratin å sin sida var lika oförmögen som kommunister och liberaler att inse farans vidd i tid. Man tvekade att använda den styrka man ännu hade. När von Papen genomförde sin kupp 1932 och avsatte den socialdemokratiska delstatsregeringen i Preussen delade det socialdemokratiska partiet ut flygblad där man manade Berlins arbetare till lugn. När Hitler efter maktövertagandet slog till mot oppositionen och först mot kommunisterna hoppades man i det längsta kunna klara sig. Att i detta läge samarbeta med och försvara ett parti som helt nyligen kallat dem för socialfascister var omöjligt. De tyska socialdemokraterna lämnade i stället den socialistiska arbetarinternationalen för att inte förknippas med de fördömanden som den internationella arbetarrörelsen riktade mot Hitlerregimen. Fackföreningsledare bröt i sin tur med socialdemokraterna och slöt upp bakom nazisternas förstamajfirande. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som ännu tolererades, röstade t.o.m. för Hitlers s.k. fredsresolution den 17 maj - en förnedring till ingen nytta. Även socialdemokraterna fråntogs sina mandat. Hitler krossade vad som fanns kvar av den tyska arbetarrörelsen. Spillrorna fick försöka rädda sig i exilen eller in i det underjordiska motståndet. Fortsättningen känner vi. Förintelsens ofattbara verklighet påmindes vi om under den konferens som genomfördes här i Stockholm i januari, samtidigt som förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike pågick. Mitt under Förintelsekonferensen pågick det spel som skulle leda fram till att ett parti bestående av främlingsfientliga populister och en ansenlig andel obotfärdiga Hitlerbeundrare tog plats i en europeisk regering. Jörg Heider är förvisso inte Hitler. Hans parti är inte ett nazistparti, och historien upprepar sig aldrig likformigt. Men det var ändå fullständigt självklart och ofrånkomligt att Europas demokratier skulle reagera. Förintelsekonferensen innebar ett gemensamt löfte att aldrig mer låta det bli för sent - ett löfte att inte låta underordnade partiskiljaktigheter förhindra gemensamt handlande till demokratins försvar. Göran Persson har naturligtvis rätt när han säger att det skulle ha varit politiskt omöjligt för Sverige att som enda land ställa sig utanför protesten, vilket skulle ha blivit fallet om statsministern inte hade givit sitt besked på söndagkvällen den 30 januari. Ändå finns det all anledning att studera och begrunda detta ärende mycket noga. Det är inte så oproblematiskt som vissa har velat göra gällande. Det vore närmast otillständigt att avfärda de kritiska och eftertänksamma rösterna med att de skulle gå högerextremismens ärenden. Sådana syften finns nog också på sina håll, men inte i denna kammare. Försvaret av demokratin kräver inte bara enighet mellan demokratins anhängare. Försvaret av demokratin kräver också omsorg om och respekt för demokratins institutioner och regelverk. Det är inte formalism att ta upp den viktiga diskussion som utskottsmajoriteten försöker föra i detta betänkande. Inledningsvis kan vi konstatera att utskottet slår fast att det rörde sig om ett ärende av sådan större vikt att regeringen normalt sett borde ha överlagt med Utrikesnämnden. Att syftet med agerandet var politiskt okontroversiellt är därvidlag ovidkommande. Ett på denna punkt enigt utskott har funnit det nödvändigt att understryka detta, vilket inte minst regeringen bör notera. Utskottet noterar vidare de omständigheter under vilka beslutet kom till. Det skedde under stor brådska. Statsministern befann sig på resa i Grekland. Beslutet fattades genom s.k. faktiskt handlande, dvs. att statsministern per telefon meddelade Portugals premiärminister att Sverige ställde upp. Förutom en telefonkonsultation med utrikesministern skedde ingen beredning av ärendet. Beslutet dokumenterades inte. Det finns ingen bakgrundsbeskrivning, ingen analys, inga överväganden och inga resonemang om för och nackdelar eller om eventuella alternativa handlingslinjer. Även den som är relativt obevandrad i diplomatins värld - dit räknar jag mig själv - kan ganska lätt föreställa sig vilka svårigheter och problem som ligger inbäddade i ett sådant ärende. För det första: Vad var syftet med aktionen? I steg 1 var det att förhindra att FPÖ kom med i regeringen. Men vad skulle de politiska markeringarna tänkas kunna åstadkomma om detta misslyckades? Alla inblandade måste ha insett att det inte var osannolikt. För det andra: Vilka villkor fanns förknippade med ett eventuellt upphävande av åtgärderna? Hur såg exit-strategin ut? I dag tror jag att vi ganska säkert kan slå fast att det inte fanns någon gemensam exitstrategi. De 14 staterna är i dag djupt splittrade i frågan om hur framtiden för relationerna med Österrike ska se ut. Den svenska regeringens hållning är inte heller glasklar, om jag ska uttrycka mig försiktigt. För det tredje: Hur förenligt är detta beslut med kravet på ett rimligt mått av konsekvens i utrikespolitiken? Vilka andra regeringsbildningar kommer vi att bemöta på samma sätt? Kommer Italien att bemötas på samma sätt som Österrike om Alleanza Nazionale, exfascisterna i Italien, eller för den delen Lega Nord kommer med i den italienska regeringen? Många bedömare menar att det vore fullständigt otänkbart. Italien spelar en alltför viktig roll i EU. Men vad finns kvar av trovärdigheten om 13 EU-länder då låtsas som om det regnar? För det fjärde: Innebär den här aktionen att EU länder mäts med en annan måttstock än andra länder? Det låter kanske bra att säga att man måste ställa särskilt höga krav på EU-länder, men vänd på det! Vem ställer sig upp och säger att demokrati och mänskliga rättigheter inte är riktigt lika viktigt för människor i länder utanför EU? Vi kan ju notera, parentetiskt, att Turkiet av EU accepterats som kandidatland, trots att det numera sitter ett mer eller mindre öppet fascistiskt parti i den turkiska regeringen. Det är MHP, lett av den gamle Hitlerlakejen Alparslan Türkes tills dennes död för ett par år sedan och moderparti till terroristorganisationen De grå vargarna. De sitter i Turkiets regering. För det femte undrar jag hur man gör det fullständigt klart att aktionen är riktad mot FPÖ:s tvivelaktiga politik och inte mot den österrikiska demokratins institutioner? Trots allt är FPÖ-ÖVP-regeringen grundad på en parlamentarisk majoritet bildad i fria och rättvisa val. Här i riksdagen har vi utrikesministerns ord på att det inte är det österrikiska folket som regeringen vill ställa till ansvar, och det är bra. Men är detta lika uppenbart för Österrikes folk? För det sjätte undrar jag om vi är helt säkra på att de här aktionerna stärker de demokratiska och antifascistiska krafterna i Österrike? Eller är det Haider som gnuggar händerna? Herr talman! Det är ingen större svårighet att påvisa att det här ärendet är stort, komplicerat och känsligt. Det skulle ha förtjänat en mycket grundligare beredning och analys. Det är djupt beklagligt att så inte har kunnat ske. Därmed är vi inne på problemets själva kärna. Det här var inte ett EU-beslut, av uppenbara skäl. Någon enhällighet gick inte att uppnå, eftersom det var 14 medlemmars aktion mot den 15:e. Formellt handlade det om 14 unilaterala beslut om respektive lands sätt att förhålla sig till Österrike. Men det var naturligtvis ingen tillfällighet att det enbart var EU-länder som tillfrågades. Inga telefonsamtal ringdes, såvitt vi vet, till Norges eller Schweiz statsministrar. Samordningen gjordes uppenbarligen på uppmaning från Belgien av Portugals premiärminister. Varför? Jo, därför att Portugal är ordförandeland i EU. Det gemensamma beslutet presenterades på det portugisiska ordförandeskapets officiella brevpapper. Detta var en EU-aktion som ändå inte var en EU-aktion och som heller inte var ett antal unilaterala beslut och som därför genomfördes informellt, oformligt och odokumenterat. Utrikesminister Anna Lindh sade så här i kammaren den 9 februari: "Observera att vi inte har beslutat om några gemensamma EU-åtgärder". Det är både sant och inte sant. Formellt är det helt riktigt. Det var inte fråga om ett EU-beslut. Men reellt handlade det om ett gemensamt, utrikespolitiskt agerande inom EU-systemets ram och med utnyttjande av EU:s internationella tyngd. Detta är ett problem. Vill vi ha ett system där EU:s och därmed Sveriges utrikespolitik formas via telefonkedjor i de västeuropeiska premiärministrarnas herrklubb? Vår egen statsminister påstås, i och för sig i ett annat sammanhang, ha uttryckt det så här: När grabbarna ringer vill man ju ställa upp. Är det så mellanstatliga relationer ska skötas? I Danmark har saken lett till en omfattande kritik mot statsministern för handläggningen. I Finland har statsminister Lipponen med nöd och näppe undgått att åtalas av justitiekanslern för att han bröt mot den dåvarande grundlagen genom att inte informera presidenten innan beslutet fattades. Så är inte läget här. Vår grundlag ser annorlunda ut. Vi har t.ex. ingen president att fråga; det borde vi ha, men det är en annan diskussion. Konstitutionsutskottet kan konstatera att statsministern och utrikesministern i det här fallet inte har gjort något formellt fel, och jag kan bara beklaga att oppositionen har varit så ivrig att ge regeringen en knäpp på näsan att man har varit tvungen att skriva sig oenig i en reservation. Jag hoppas verkligen att det inte drar intresset från de viktiga frågor som utskottsmajoriteten reser i betänkandet. De förtjänar en fortsatt diskussion såväl i regeringen som i denna församling. Och som det står i betänkandet har utskottet för avsikt att i ett senare granskningsbetänkande gå närmare in på formerna för beslut i frågor av det här slaget. Herr talman! Jag står bakom utskottets anmälan i dess helhet och yrkar avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Mats Einarsson gjorde en lång och förtjänstfull genomgång både när det gäller historien och komplexiteten i frågan. Det föranleder mig att kanske hålla mig lite kortare. Jag vill framför allt visa på de skäl som har lett till majoritetstexten. Jag tror inte att det fanns någon speciell illvilja hos statsministern nere i Aten. Jag tror inte att det var fråga om nonchalans eller arrogans. Däremot är jag benägen att tro att det här var en överraskning och att statsministern handlade därefter. Jag tror inte att han fick det här förslaget förrän på söndag kväll. Jag tycker inte att vårt arbete i utskottet har kunnat visa något annat. Han tyckte att han handlade på rätt sätt. Han kontaktade utrikesministern och fattade ett beslut. Det märkliga i detta, som vi alla inser, är att tankarna inte föll på vare sig utrikesnämnd, partiledare eller språkrör. Jag tror att det hade varit en praktisk omöjlighet att sammankalla Utrikesnämnden. Det hade helt enkelt inte gått om nu tidsgränserna var som det har skrivits och sagts, dvs. att statsministern skulle avlämna det här beskedet på måndagförmiddagen. Jag tror alltså att det inte gick att sammankalla någon utrikesnämnd. Därmed är det konstitutionella problemet borta för mig. Däremot tror jag att frågan om varför statsministern inte ringde till de olika partiledarna är lämplig och kompetensmässig. Det är ju en annan fråga som inte har konstitutionell bäring men som är oerhört viktig när det gäller att se på kompetens. Majoriteten i utskottet säger att det ofta finns möjligheter att i någon form åstadkomma överläggningar med nämnden, dvs. Utrikesnämnden. Skälen måste vara mycket goda när en sådan kontakt underlåts. I det här fallet kan man väl säga att sådana skäl fanns. Det var tidsnöd. Det är min bestämda uppfattning. Men att tänka efter före, som Helena Bargholtz menade, är en god arbetsmetod. Även om jag tror att planering, som jag tidigare har nämnt, är en av de viktigaste delarna för att man ska klara sig från problem med brådskan tror jag att det i det här fallet, i den nya situationen, inte gick att planera i förväg. Det innebär att man inte kan kritisera, som många har velat, ur konstitutionell synvinkel. Däremot kan man ju påpeka bristerna i förfarandet och i hanterandet av problemen. Det gäller t.ex. att man inte ens tänkte på att ta kontakt med partiledarna hemma i Sverige. Det tycker jag i alla fall är ett ganska starkt påpekande.
Herr talman! Mats Einarsson ställde ett antal relevanta frågor kring den här typen av beslutsfattande. Jag tycker att det är befogat att fundera vidare på det här i den konstitutionella debatten, eftersom det var ett ganska märkligt beslut. Det var alltså inget EU-beslut om Österrikeåtgärden, men det skrevs på EU-presidentskapets papper. Det konstaterades att det var ett unilateralt beslut som skulle ha bilaterala effekter. Det har inte fattats beslut av regeringen. Det finns inget protokoll om att man har ställt sig bakom detta på det här sättet. Det är ganska märkligt. Debatten om hur det här ska hanteras i framtiden måste ju fortsätta. Men jag begärde inte ordet av just denna anledning utan därför att Barbro Hietala Nordlund försökte att konstruera något slags motsättning mellan Moderaterna och Kristdemokraterna å ena sidan och Folkpartiet, Centerpartiet och några andra å den andra när det gäller det särskilda yttrandet. Jag vill betona att utskottet inte har granskat sakfrågan. Substansen i det särskilda yttrandet uppfattade jag gällde att man åtminstone skulle ha informerat partiledarna. Det var det vi tyckte inte var tillräckligt. Regeringsformen föreskriver att hela nämnden ska informeras. I sakfrågan har vi samma uppfattning som Centerpartiet och Folkpartiet i det här avseendet.

Herr talman! Vad betyder ett riksdagsbeslut? Vad betyder ett uttalande härifrån kammaren? Spelar det någon roll att ett utskott uttalar och beslutar någonting? Har regeringen en skyldighet att tillse att riksdagens beslut faktiskt följs? De frågorna finns det verkligen anledning att ställa sig. Spelar det någon roll vad riksdagen faktiskt beslutar? Bakgrunden till det här ärendet är en proposition från regeringen om digital-TV, där man konstaterade att "Eventuella stimulanser till hushållen för att anskaffa digitalavkodare måste bekostas av företagen och får inte finansieras med statsbudgetmedel."

Kulturutskottet anser inte att det finns skäl att på denna punkt gå emot regeringens bedömning." KU uttalade: "Utskottet konstaterar att formerna för ett samarbete rörande eventuella stimulanser till hushållen för anskaffning av avkodare också kan bli en fråga för nämnda samråd. Utskottet utgår från att ett sådant eventuellt samarbete inte kommer att innebära att statliga medel används för att subventionera hushållens anskaffning av avkodare." Här finns det skäl att notera att det konstitutionsutskottet uttalar gäller statliga medel inte statliga budgetmedel, som det står i propositionen. Riksdagens beslut riktar sig till regeringen, i varje fall när det är fråga om statliga bolag som den reglerar. Det är sedan regeringens sak att via ägardirektiv och annat tillse att riksdagens beslut fullföljs. Vad har då regeringen gjort för att tillse att beslutet följs? Ingenting, absolut ingenting. Har det funnits några skäl att faktiskt pröva frågan och ta upp en diskussion med i det här fallet Teracom om detta? Ja, det har funnits många skäl. Det har om inte annat funnits många tidningsuppgifter och andra medieuppgifter som entydigt har pekat på en mångmiljonrullning från Teracom in i de olika bolagen som sysslar med digital TV. Jag citerar Computer miljoner i Boxer." "Teracom har satsat strax under 100 miljoner kronor i Boxer TV Access, som hyr ut dekodrar för marksänd digital-tv. Hälften av pengarna ska gå till marknadsföring." Ur nyhetsbrevet Public Access, nr 5 år 2000, kan jag citera: "Trots en intensiv reklamkampanj under våren, som kostat 50 miljoner kr, har det statligt ägda Senda inte lyckats sälja mer än 10.000 digital-tvboxar vilket innebär en marknadsföringskostnad om 5.000 kr per kund vilket är mer än vad en box kostar i handeln. Det digitala marknätet når idag en tredjedels procent av tv-hushållen." Departementet har i sitt agerande tidigare gentemot Teracom ställt krav på avkastning på insatskapital och utdelning. Man har framfört de här kraven i s.k. ägardirektiv. I ägardirektivet, som meddelades på förra årets bolagsstämma, konstaterade man att ägarens mål är att utdelningen på den konkurrensutsatta delen normalt motsvarar en tredjedel av resultatet efter finansnetto, med avdrag för schablonskatt. För räkenskapsåret angavs att utdelningen borde vara 16 Vad blev då resultatet? Jo, utdelningen blev noll kronor. Vad var skälet? Jo, jag citerar årsberättelsen från 1999 blev lägre än föregående år. I huvudsak hänger det samman med den försening i marknads och intäktsutvecklingen som uppkommit i digital-tvverksamheten samtidigt som Teracom tagit på sig en större andel än beräknat av kostnaderna i de koncernbolag som är knutna till denna verksamhet." Det är alltså alldeles uppenbart att medel har gått från Teracom till framför allt bolaget Boxer. Och det har gått till Boxer därför att försäljningen av digital TV-dekodrar har gått sämre än väntat. Då kan man ställa sig frågan: Är det erbjudande som Boxer riktar till konsumenterna baserat på en affärsmässig bedömning? Hur ser kalkylerna ut? Här har ett stort problem uppkommit för utskottet, därför att det inte har gått att få in någon sådan kalkyl. Departementet har inte ställt något sådant krav på Teracom och på något annat sätt har utskottet heller inte fått in en sådan kalkyl. Det har varit svårt att bedöma värdet av affärsmässigheten. Men man kan ju på egen hand summera och räkna. Då kan man konstatera att erbjudandet om att hyra en dekoder för 99 kr per månad om man tecknar sig för tre år ger lite drygt 3 500 kr i total intäkt. Det ska då täcka kostnaden för dekodern, som av Lars Marén från departementet har uppgetts kosta runt 5 000 kr i handeln. Det ska täcka fakturering, den egna inköpshanteringen och annan hantering av boxar. Det ska täcka ränta och avskrivning, det ska täcka underhåll och utbyte av trasiga dekodrar och det ska också ställas i relation till att det kommer att vara en relativt kort ekonomisk livslängd på dem, därför att tekniken går så snabbt framåt att krav på utbyte av dem kommer att ställas relativt snart. En sådan här amatörmässig bedömning visar att det inte finns några möjligheter att med de här intäkterna nå affärsmässighet i konceptet. Samtidigt kan man konstatera att Teracom har all anledning att subventionera dekodrarna. Teracoms intäkter från digital-TV baseras på avtal med de olika programbolagen, som innebär att de inte betalar en krona för sändningskostnaderna förrän 100 000 dekodrar finns ute på marknaden eller att minst ett år har gått sedan kontrakten slöts. För Teracom är det en uppenbar fördel att snabbt subventionera för att snabbt få ut många dekodrar på marknaden. För Teracom är det rationellt att bryta mot riksdagsbeslutet. Teracom följer riksdagsbeslutet och inte subventionerar dekodrarna? Lars Marén gav ett entydigt svar i utfrågningen i utskottet: "Såvitt jag vet har det inte gjorts någon särskild granskning av detta." Majoriteten landar i följande utlåtande: "Utskottets granskning ger vid handen att uthyrningen av avkodningsboxar är baserad på rent affärsmässiga överväganden med utgångspunkt i att kostnaderna kommer att återbetala sig inom rimlig tid." Jag skulle vilja fråga majoritetens företrädare: Hur vet man det? Vad baserar majoriteten sitt ställningstagande i den delen på? Någon kalkyl har inte kommit in till utskottet. De försäkringar som Lars Marén har gett till utskottet har handlat om att han känner sig säker på att Teracom handlar affärsmässigt. Men vad baserar utskottsmajoriteten sitt tyckande på? Enligt den reservation jag står bakom är det uppenbart att medel från det statliga bolaget Teracom används för att bygga upp Boxers verksamhet, som baseras på erbjudanden om förmånliga priser för hyra av avkodarna. Enligt vår mening borde kulturminister Marita Ulvskog ha försäkrat sig om att bolagens agerande inte strider mot vad utskottet har uttalat genom att se till att bolagen var medvetna om uttalandet och genom att bolagens affärskalkyl inhämtades som underlag för en bedömning av om uthyrningen kan ses som en sådan subvention som inte är förenlig med utskottets uttalande år 1997. Herr talman! För att inte förlänga dagens voterande avstår jag från att yrka på godkännande av anmälan i reservationen, även om jag självfallet står bakom samtliga moderata reservationer i utskottet.

Herr talman! Den här delen av konstitutionsdebatten i dag är något annorlunda än de andra delarna. Det beror på två saker. Reservanterna är i sakfrågan emot hela förslaget till markbunden digital TV sändning, och de är i synnerhet emot statliga företag som ska stå för tjänsterna. Då blir det naturligtvis lite konstigt om granskningen gäller om riksdagsbesluten har följts. Ola Karlsson ställde den retoriska frågan om det har någon betydelse vad riksdagen beslutar. Har det någon betydelse vad utskotten skriver i sina utlåtanden? Det skulle förvåna mig om någon skulle svara nej på frågorna. Självklart ska riksdagsbeslut följas. Det är klart att det är av yttersta vikt vad utskotten skriver i sina utlåtanden. Något annat är otänkbart. Men då handlar det om att göra en mer övergripande analys över vad de affärsmässiga grunderna bygger på. Det finns erfarenheter av hur den övriga marknaden byggs upp - telekommunikation är ett bra exempel. För det som i dag är var mans egendom, dvs. en mobiltelefon, behöver vi inte gå tillbaka så många år i tiden när det bara var ett fåtal som använde en sådan. Många ansåg också att det var lite suspekt att äga en sådan. Nu är den allmän egendom, och i dag tycker vi att det är självklart. Men vi glömmer att från det att tekniken uppfanns till alla de företag som i dag står till förfogande med alla dessa tjänster har det gått ett antal år. Men med hjälp av marknadsföring av en attraktiv produkt har fler och fler upptäckt fördelarna, och då blir naturligtvis användarna fler och fler. I dag är mobilen lite av var mans egendom. Detta kostar naturligtvis pengar i marknadsföring och produktutveckling. På samma sätt ser jag på denna sak. När tillräckligt många inser fördelarna med de digitala TV sändningarna kommer naturligtvis efterfrågan att sprida sig. Innan man kommer så långt att detta blir var mans egendom, är det naturligtvis en inkörningsperiod. Det är inte så många som har detta i dag, kunskapen om fördelarna har inte spritts och det är inte så många på marknaden som har vinning av att detta fungerar. Är det då märkligt, Ola Karlsson, att ett statligt företag som har till uppgift att marknadsföra, och där Teracom under flera år har gått med vinst, vill göra ett gott arbete och vara med i processen och lansera en ny teknik med de medel och affärsmässiga grunder som den bygger på? Det är nästintill oansvarigt att resonera som Ola Karlsson gör, nämligen att inga pengar får skjutas till och att det inte ska finnas resurser för marknadsföring. Ola Karlsson vill se ett misslyckande. Det kan jag förstå med tanke på hans grundinställning i dessa frågor. Men det skulle vara oansvarigt om företagen inte på affärsmässiga grunder marknadsför tekniken. Jag finner det inte märkligt att resurserna från de statliga bolagen har ställts till förfoganden för att ge vissa subventioner i ett inledningsskede efter affärsmässiga bedömningar att detta kommer att vara lönsamt i ett längre perspektiv och att fler och fler kommer att efterfråga tekniken. I företaget Boxer finns också andra företag involverade. Jag är inte specialist på hur sådana här företag hanterar marknadsplaner och kalkyler i sina verksamheter. Men nog tror jag att det vore märkligt att ett samarbetsbolag som Boxer skulle gå ut tillsammans med andra företag och tala om den exakta affärsidén, kalkyler osv. som direkt kan tas över av andra. Det är att ta i. Jag tror att det här kommer att vara en god idé. Det är en god idé. Det kommer troligtvis också att bli en bra affärsidé. Skulle detta misslyckas, vilket händer inom företagsvärlden, får vi väl ta ställning till vad det beror på. Men ett företags misslyckande kan inte därmed kallas för subventioner. Det är inte det i andra sammanhang och inte heller här. Om nu detta blir en succé, vilket kommer att innebära stora ekonomiska medel till staten, vad ska vi då kalla inkörningsskedet i framtiden? Då kanske Ola Karlsson får skämmas lite för den illvilliga tanken över ett bolags yttersta ambitioner och stora kunnande för att ta sig an detta. Herr talman! Eftersom Ola Karlsson inte har yrkat på godkännande av anmälan i reservationen, behöver jag inte yrka avslag på densamma. Men jag yrkar på godkännande av anmälan i övriga betänkandet.
Herr talman! Mats Berglind inledde med att referera till uppbyggnaden av mobiltelefonmarknaden här i Sverige och det förstår jag mycket väl. Den etablerades ju i Sverige med hjälp av mycket kraftiga subventioner vad gäller de s.k. nallarna, mobiltelefonerna. Det var sättet att bygga upp en stor kundbas och snabbt få en hög penetration. Sedan konstaterar Mats Berglind att det måste vara upp till företagen att bygga upp det här "med de medel och de affärsmässiga grunder" som finns tillgängliga. Vidare talar Mats Berglind - om jag nu uppfattat det rätt - om att inledningsvis gå in och göra affärsmässiga subventioner. Ja, vad det här handlar om är just att det finns ett riksdagsbeslut som säger att det inte får ske subventioner med statliga medel. Det riktiga hade varit att, om man från Teracoms och Boxers sida såg att det behövdes subventioner för en etablering, gå till departementet för att begära en ändring av riksdagsbeslutet så att det gick att agera och arbeta i enlighet med vad riksdagen beslutat. Här argumenterar Mats Berglind på det sättet att bara därför att något är affärsmässigt och bra för ett statligt företag kan man köra på och strunta i vad riksdagen faktiskt beslutat. Jag menar att man går ifrån en väldigt viktig del av riksdagens roll och makt om man tillåter statliga företag och ett departement att agera helt fristående. Jag upprepar min fråga till Mats Berglind: På vad grundar man sitt påstående om affärsmässigheten?
Herr talman! Ola Karlsson verkar försöka sig på ett gammalt politikertrick genom att lägga ord i min mun - till sin egen fördel i förhållande till vad jag verkligen sade. Jag sade inte att staten gick in och subventionerade i början, utan jag sade att bolagets långsiktiga affärsidé är att man i början måste ha erbjudanden som är tilltalande för kunden och att det, när marknaden har etablerat sig och det är fler konsumenter som vill ha den här delen av utbudet, kommer att återbetala sig. Ola Karlsson borde veta att det inte är det första bolaget eller företaget i historien som i ingångsskedet räknar med en viss förlust för att sedan ta igen när man väl är etablerad och få en vinst så att både den gamla förlusten och nya vinster täcks upp. Det tror jag är ganska elementärt inom företagsvärlden. Det finns väl ingen anledning att ifrågasätta det här heller. När det gäller vinstkravet på bolagen står det ju att det ska vara över en konjunkturcykel där det ibland blir en lite mindre vinst och ibland en lite större vinst. I fråga om de affärsmässiga bedömningarna och den kompetens som finns i den styrelse som Teracom haft i många år kan jag bara säga att om de som har insyn i det här bolaget gör bedömningen att det är affärsmässigt litar jag något mer på dem än jag litar på Ola Karlssons spekulationer.
Herr talman! Jag tror att det kommer att bli intressant för både Mats Berglind och mig själv att läsa protokollet efter dagens debatt och se om inte vi båda har talat om subventioner för det här. Jag återupprepar min fråga: På vad bygger utskottsmajoriteten sitt uttalande om att det här är baserat på rent affärsmässiga överväganden? Mats Berglind hänvisar till uttalanden från Teracom. Men vilka dokument är det som majoriteten hänvisar till? Det står i majoritetstexten att det kommer att återbetala sig inom rimlig tid. Vad är "rimlig tid"? Vad är det som utskottsmajoriteten faktiskt står för i sitt uttalande? Är det inte som med departementet - att man inte har gjort någon egen granskning? Man gör ingen egen värdering, utan man räknar bara med att vad statliga bolag gör alltid är det rätta. Eftersom det nog är en bra affär går det bra att slinka förbi obekväma riksdagsbeslut. Är det inte så,
Herr talman! Bl.a. lär kulturministern själv ha hänvisat till vad som uppges från Teracom AB - att Boxers verksamhet inte ska finansieras med skattemedel utan genom kapitaltillskott från ägarna samt lån från banker och finansinstitut. Är det en subvention om en bank lånar ut pengar till ett bolag eller företag som lanserar en ny idé och som med sina affärsmetoder går in med ett erbjudande till nya kunder på ett sådant sätt att man sedan med all sannolikhet gör en vinst som också täcker upp bolagets eventuella förlust i början? Ola Karlsson sade att det skulle bli intressant att läsa protokollet och så kan det vara. Men mest intressant att följa tror jag är utvecklingen i bolaget och vad som kommer att hända. Det vore kanske bra att om ett par tre år ta en debatt för att se hur den här utvecklingen har gått och för att se hur det blivit med den ekonomiska utvecklingen för det statliga bolaget

Herr talman! Mats Berglind frågade mig om det är en subvention att banken lånar ut pengar till en verksamhet? Nej, det är det inte. Men kapitaltillskott från ett hundraprocentigt statligt ägt företag är statliga medel. Definitionsmässigt är det medel från den statliga verksamheten. Det är inte budgetmedel. Men när det gäller ett hundraprocentigt statligt ägt bolag och det skyfflas in hundratals miljoner i en verksamhet kan Mats Berglund rimligen inte hävda att det inte skulle vara fråga om statliga medel.

Herr talman! Under årets granskning har KU också undersökt regeringens utövande av utnämningsmakten och dess ansvar för chefstillsättningar. Såvitt avser den första frågan görs det i anmälan av förste vice talman Anders Björck gällande att den politisering som skett av utnämningsmakten svårligen låter sig förenas med stadgandet i 11 kap. 9 § regeringsformen, enligt vilket det vid tillsättning av statlig tjänst ska fästas avseende "endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet". Den omständigheten att en person har en politisk bakgrund ska enligt utskottsmajoriteten inte vara diskvalificerande vid tillsättningen av t.ex. en generaldirektörstjänst, så länge endast sakliga grunder som förtjänst och skicklighet är tillämpliga vid tillsättningen. Så långt instämmer vi moderater med majoriteten. Sanningen är emellertid att granskningen av regeringens utnämningspolitik givit vid handen att den socialdemokratiska regeringen har utnyttjat utnämningsmakten till såväl det egna partiets som samarbetspartiernas fördel på ett sätt som för tanken till att chefsskapet för statliga myndigheter har gjorts till en del av ett politiskt förläningssystem. Härigenom undergrävs förtroendet för hela den svenska traditionen med självständiga myndigheter. I Svenska Dagbladet den 24 maj finns det en intervju med professorn i statsvetenskap vid Lunds universitet, Lennart Lundquist. Han säger: "Enligt grundlagen ska tillsättningarna göras efter bedömning av objektiva kriterier som förtjänst och skicklighet. Så är det ju inte i dag, när man tillsätter en radda på sex, sju centerpartister. I ett parti med det antal riksdagsledamöter som centern har kan det möjligen finnas en som är bättre än alla karriärbyråkrater. Att det finns två eller tre är nästan osannolikt och ännu fler, ja, det går ju bara inte." I KU:s förhör med statsminister Göran Persson lämnade han en minst sagt uppseendeväckande förklaring till att det har blivit på det sätt som professor Lundquist talar om. Jag citerar ur betänkandet på sid "När det gäller utomordentligt kvalificerade chefstjänster i dag så betalar löner som kanske inte ens mäter sig med andra eller tredjenivån i större privata organisationer. Det har varit väldigt svårt att rekrytera personer till dessa arbeten, som varit kvalificerade och som funnits exempelvis på högersidan i svensk politik. - Tittar man på den svenska högern har den oftare sett sina begåvningar gå till marknaden och till näringslivet. - Går man däremot till den socialdemokratiska sidan och till Centerpartiet har det funnits en annan balans. Där har inte det privata näringslivet rekryterat på samma sätt." Detta är inte bara kvalificerat struntprat. Det är direkt oförskämt i det att statsministern låter påskina att moderater bara är ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det finns t.ex. åtskilliga personer i den moderata riksdagsgruppen som förlorar ett visst antal tusenlappar varje månad genom att ägna sig åt politik i stället för att förbli i sina alternativa verksamheter. Jag själv är en av dem. Det är bara att beklaga att våra borgerliga systrar och bröder i utskottet har svalt denna förklaring, som saknar såväl saklighet som trovärdighet. Moderata samlingspartiet anser att regeringen genom att politisera utnämningsmakten har lagt grunden för ett system där en ny regering tvingas ompröva samtliga förordnanden som generaldirektörer eller andra myndighetschefer - ungefär som det amerikanska spoil-systemet - eftersom det nu inte går att lita på de högsta tjänstemännens oväld. En sådan utveckling vore djupt olycklig och skulle innebära att det svenska förvaltningssystemet överges. Vi moderater anser därför att regeringen förtjänar kritik för att den ser mer till politiska aspekter än till grundlagens krav på förtjänst och skicklighet vid tillsättningen av statliga tjänster. En annan aspekt på regeringens utövande av utnämningsmakten är den tid inom vilken tillsättningsärenden avgörs. Av den redovisning som Regeringskansliet har lämnat till utskottet för tiden april 1997 till december 1999 framgår att det för inte mindre än 30 % av de utnämnda personerna under denna tid var mindre än en månad mellan regeringens beslut och tillträdet till tjänsten. Det är en anmärkningsvärd senfärdighet. Det är omvittnat att dröjsmålen med förordnandena förorsakar olägenheter, både för berörda personer och för berörda verksamheter. I en klass för sig står omförordnandet av generaldirektören vid Riksrevisionsverket, Inga-Britt Ahlenius. Hennes förordnande skulle gå ut den 30 september 1999. Den 23 september, alltså endast sju dagar före detta datum, kunde regeringen samla sig till ett beslut i frågan. Dessförinnan hade frågan dragits i långbänk under hela sommaren, delvis inför öppen ridå och flitigt omskrivet i medierna. Varför var då detta så medialt intressant? Jo, naturligtvis därför att det gällde just Riksrevisionsverket, som formellt inte har någon annan ställning än andra myndigheter men som de facto ändå har det. En stark och självständig statlig revision är ju en av grundbultarna i vårt demokratiska samhällssystem. Inga-Britt Ahlenius hade gjort sig känd för att värna just detta. I medierna spekulerades det mycket om att regeringens tövan med att omförordna Ahlenius berodde på att den i själva verket inte uppskattar en stark och oberoende chef för Riksrevisionsverket - annat än i högtidstalen förstås. Av KU:s förhör med Inga-Britt Ahlenius framgick med all önskvärd tydlighet att hon själv hyser uppfattningen att det var detta som var det verkliga skälet till att regeringen förhalade hennes omförordnande från mitten av juni till den 23 september. Oavsett hur det var med det, så var det olyckligt att regeringen hanterade frågan så oskickligt att denna misstanke fick fäste. Helena Rivière uttrycker det så här i en debattartikel i Svenska dagbladet den 21 maj under rubriken "Vad är modet att stå upp för sanningen värt? ": "Tillsättningsproceduren för verkschefer är en helt sluten process, och i ett land som vårt med drag av enpartistat är det problematiskt. Det skapar en följsamhetskultur." Hon skriver vidare att en vilja till reformering och utveckling uppfattas som en sorts obstruktion i en kultur där det gäller att hålla tyst och spela med om man vill göra karriär. I KU har finansministern förklarat att dröjsmålet berodde på att Ahlenius framförde önskemål om ett nytt förordnande på fem år, medan regeringens praxis är att bara omförordna på tre år. Detta gjorde att Bosse Ringholm enligt egen utsago "kände sig otrygg"! Hans förklaring förtjänar inte avseende. Bosse Ringholm ägde ju frågan. Han kunde redan i juni ha sagt att det blir tre år till eller ingenting alls, var så god och välj - om nu detta hade varit det verkliga skälet till regeringens långbänk. Ett enigt utskott har uttalat att regeringen kunde ha fattat sitt beslut att förordna generaldirektören för Riksrevisionsverket mycket tidigare samt att regeringens dröjsmål enligt utskottets mening var obefogat. I ett särskilt yttrande till betänkandet har Moderata samlingspartiet utvecklat detta något ytterligare. Herr talman! Jag yrkar på godkännande av anmälan i reservation nr 3.

Herr talman! KU:s granskning är viktig, både för att analysera enskilda händelser som anmälts till oss och för att fortlöpande granska rutiner kring och handhavandet av regeringens maktinstrument. Tidigare under debatten i dag fick vi ett bra exempel på just detta. Per Unckel, med erfarenhet av KU:s granskning av upphandlingsfrågor, illustrerade hur angelägen han tycker att frågan om hur regeringen sköter upphandlingen är. Att en regering och en minister tar lärdom av KU:s arbete - det är vad KU är till för. I frågan om utnämningsmakten är KU enigt i bedömningen att utnämningar ska ske i god tid. Vi är tydliga på punkten att en bättre könsmässig balans bör uppnås. I dag på morgonen tog vi del av informationen att personalomsättningen är hög inom Regeringskansliet. Då spekulerade man i orsakerna till detta, som konkurrenssituation och lönefrågor. Jag vet inte riktigt hur spekulationerna eventuellt har utvecklats under dagen. Detta visar just den problematik som statsministern också visade på - det är inte alltid lätt att rekrytera till den statliga verksamheten. Särskilt svårrekryterade tycks tidigare högerpolitiker vara. Detta tar nu Moderaterna i sin reservation till intäkt för att socialdemokratiska regeringar bara utser sossar och vissa andra partiers företrädare. Men Regeringskansliet, och statsministern i utfrågningen, har till utskottet angett att det är förtjänst och skicklighet som avgör. När man läser den moderata reservationen blir man därför aningen fundersam. Man påstår där att denna uppgift brister i såväl trovärdighet som saklighet. Det får man gärna säga om man tycker det - men inte utan att ange något som helst skäl eller argument. Det har vi nämligen inte fått i reservationen och vi hörde det inte heller i Christel Anderbergs inlägg. Samtidigt säger man i samma reservation: Nu har regeringen i praktiken lagt grunden till ett nytt system. Det låter som om vi nu har ett nytt system för statliga centrala tjänster. Men en mening längre ned säger man: En sådan utveckling skulle innebära ... Jag är lite bekymrad över detta. Det är ju så med en reservation att den i sak, om det funnes en sådan majoritet, skulle kunna bli kammarens ställningstagande i samband med anmälan. Jag tycker att de här två delarna av utskottets betänkande också i år är ett värdefullt material. Därför är reservationen från Moderaterna lite grann av en smutsfläck. Jag är inte ett dugg förvånad, Christel Anderberg, att Moderata samlingspartiet är ensamt om den. Det är ju självklart att det är en grannlaga och inte alldeles enkel uppgift att hantera utnämningsmakten. Det är möjligt att min kunskap om de enskilda namn som nämns inte är riktigt komplett. Man kan läsa den långa listan på tjänster som varit aktuella, och som vi har tagit in som redovisning från Regeringskansliet. Det låter för dem som lyssnar på en sådan här debatt att där häckar fullt av socialdemokrater och centerpartister. Men så ser inte utnämningslistan ut. Jag tänker inte vidare gå in på Christel Anderbergs försök till att tala om kvalificerade centerpartister, utan jag hoppas att någon annan tar den debatten. När det gäller motsvarande utnämning som rör EU-kommissionär har vi också där fört en debatt om hur processen kan och ska gå till. Det har tydligt i utskottet redovisats hur tvåstegsraketen när Margot Wallström utsågs har fungerat. Man förde först ett principiellt resonemang om lämplig portfölj, dvs. vilket ämnesområde som ansvarig kommissionär skulle ta ansvar för, och sedan om frågan om vem som skulle bära denna portfölj. Det som har väckt mest uppmärksamhet är naturligtvis frågan om Riksrevisionsverket och Inga-Britt Ahlenius. Det som jag tror har varit en komplicerande faktor under resan när utnämningsdiskussionerna pågick under förra året var att man blandade två ganska skilda frågor. Den ena handlade om att besätta generaldirektörsposten med en lämplig person, och den andra om vilken roll Riksrevisionsverket och den statliga revisionen i allmänhet skulle spela. En av aktörerna i debatten - och det var väl inte olämpligt - var den då sittande generaldirektören, Inga-Britt Ahlenius. Det var så uppenbart både när Ringholm var där att båda de här personerna hade hamnat i en situation där man å ena sidan diskuterade person och formen för utnämning, och hur många år det skulle handla om, å andra sidan diskuterade revisionens roll och funktion. Debatten har sedan fortsatt efter det att KU jobbade med detta. Den förra generaldirektören för Riksrevisionsverket, G Rune Berggren menar t.ex. att den skrift som Inga-Britt Ahlenius sände över till Bosse Ringholm under sommaren, där det finns ett förord av Riksrevisionsverkets chef, dvs. Inga-Britt Ahlenius, innehåller en skarp kritik av RRV:s nuvarande ställning. Det är självklart att man med förvåning tar del av Inga-Britt Ahlenius förvåning över att Bosse Ringholm sedan valde att vid ett av de möten som de hade under sommaren diskutera just den här boken. Inga Britt Ahlenius hade ju fört fram saken, och med sitt eget förord aktualiserat frågan. Debatten har sedan fortsatt, och Inga-Britt Ahlenius har hörts i den. I Dagens Industri har en debattomgång pågått där Anders G Högmark, moderat, och Ingemar Josefsson, vice ordförande respektive ordförande för Riksdagens revisorer i ett av de senaste numren, för en vecka sedan eller två, tar upp just diskussionen som hör till den här frågan. De säger att Inga-Britt Ahlenius ger en felaktig och vilseledande beskrivning av det riksdagsbeslut hon åberopar, som bygger på budgetpropositionen för 1998. Vidare framhålls det också i propositionen att RRV:s revision ska bedrivas utan utökad styrning från regeringens sida. Det sägs däremot inte alls att den oberoende statsrevisionen ska utföras av just Även i flera skrifter från RRV har det under senare tid getts en bild av RRV:s roll i den statliga revisionen som inte är förenlig med statsmaktens beslut. Anders G Högmark och Ingemar Josefsson ifrågasätter också om den tolkning av de internationella normerna för revisionen är korrekt i Inga-Britt Ahlenius beskrivning. Detta bör sägas för att man ska se mot vilken kuliss och fond arbetet med att utnämna pågick. KU tar självfallet ingen ställning till vem som skulle vara generaldirektör. Därför är detta så noggrant noterat i den eniga utskottsbedömningen, där utskottet säger det som Christel Anderberg nyss läste upp. Utan namns nämnande vad gäller förordnande av generaldirektör för Riksrevisionsverket anser utskottet att regeringen kunde ha fattat sitt beslut mycket tidigare. Det är alldeles självklart. Mot bakgrund av den mediedebatt som har förts om det som har kallats för Ahleniusaffären så kan jag säga att utskottet däremot inte tar ställning i själva personfrågan. Detta ger det hela ett helt annat perspektiv. Debatten om den statliga revisionen pågår, och eventuellt kommer förslag att lämnas till den här kammaren om hur den ska hanteras. Jag tycker därför att man i den moderata reservationen, som jag yrkar inte ska få tillstyrkan i kammaren, på ett bristfälligt sätt för denna argumentering. När det däremot gäller diarieföring av de brev som har varit aktuella, som i sig var intressanta i det drama som pågick, och som levererades till Bosse Ringholms hem så är det senare inte en ursäkt för att de inte diariefördes i vanlig ordning. Därmed kunde de ha blivit prövade som offentlig handling. Om sedan allt var möjligt att offentliggöra i det skedet kan man möjligen diskutera. Men på den punkten är utskottet enigt om att kritisera Bosse Ringholm.
Fru talman! Jag tror inte att Pär Axel Sahlberg efter utgången i utskottet har varit så förskräckligt orolig över att Moderaternas reservation skulle bilda majoritetstext eller bli antagen av kammaren. Det tyder på en besvärande brist på hållbara argument att Pär Axel Sahlberg ägnar en stor del av sitt anförande åt att ondgöra sig över vårt val av verbformer. Om vi skriver i presens, imperfekt, konditionalis eller någonting annat är inte så himla viktigt. Men det som är viktigt är budskapet i reservationen: Regeringen Persson har skapat bilden hos gemene man, i massmedierna och hos professorer i statsvetenskap som undervisar studenter i ämnet av att den socialdemokratiska regeringen utnämner sossar och centerpartister. Punkt, slut. Och nu kan väl snart även Vänsterpartiet och Miljöpartiet hoppas på att få sin del av tack för utförda tjänster. Just det faktum att man utser personer så ensidigt från två partier visar ju att man har brustit i saklighet. Det är inte förtjänst och skicklighet som sätts i första rummet, utan det är politiska meriter. Då har regeringen brustit i trovärdighet.
Fru talman! Det var ju just det som jag ifrågasatte. Jag är rädd för att Christel Anderberg kommer att få bekymmer med att föra tesen om att detta brister i såväl trovärdighet och saklighet i bevis. Det kan ju inte vara med de allmänna mediebilderna som grund som Moderaterna har valt att formulera en reservation. Om jag läser listan över de utnämningar som har skett, hittar jag med min bristfälliga kunskap såväl moderater som folkpartister på den. Den ensidighet som Christel Anderberg läser ut kommer inte från de handlingar som KU har. Om den möjligen finns i hennes tidningar kan jag inte avgöra. Att jag diskuterar de här andra meningarna beror på att man nu hävdar, och det är inte första gången, att ett nytt system är infört. Vid ett eventuellt regeringsskifte skulle det ske en storstädning på generaldirektörsnivå och i övrigt, och sedan skulle de då aktuella regeringspartierna utnämna sina medlemmar. Detta har inte förts i bevis - inte heller i år. Jag påstod inte att vi skulle ha så mycket bekymmer med majoriteten i utskottet för det ställningstagande som fanns, utan att Moderaterna var alldeles ensamma i den här öknen. Problemet är att när vi kommer till kammaren måste också en reservation hålla en sådan kvalitet att kammaren skulle kunna ställa sig bakom den. Då tycker jag att den typ av tendentiösa och glidande formuleringar som finns i den moderata reservationen är rent olämpliga. Argumenten får man gärna ha, men det är rimligt, Christel Anderberg, att man för dem till bevis.
Fru talman! Jag beklagar verkligen djupt om det lät på mitt anförande som om vi moderater är avundsjuka för att vi inte får vår beskärda andel av de politiska utnämningarna. Det är inte där problemet ligger. Huvudproblemet är att regeringen i första hand ser till politisk hemvist och politiska meriter i stället för till förtjänst och skicklighet, som föreskrivs i regeringsformen. Det är det som är det verkliga problemet. Vi skriver inte våra reservationer utifrån vilka bilder som ges i medierna. Jag tyckte att det var ett intressant citat som visar hur det här beteendet uppfattas i allmänhet. Det är inte bra vare sig för regeringens trovärdighet eller för människors tillit till att det verkligen är de mest kvalificerade personerna som kommer i fråga för de högsta och mest kvalificerade posterna utan att man tar ovidkommande hänsyn, som t.ex. att man tillhör ett parti som har utgjort regeringens stödparti.
Fru talman! Jag är inte riktigt så imponerad över citaten. Att tala om Sverige som ett land med enpartisystem är väl i dag mer främmande än någonsin. Om det är Moderaternas bild av Sverige blir man lite förvånad. När det gäller det övriga citatet, som värdebedömde Centerpartiet, fortsätter jag att avstå från att bedöma det ytterligare. Min kritik mot reservationen och argumenten för den process som KU har haft också i år när vi har granskat utnämningsmakten, är ju att de dokument som vi har fått in, de svar vi har fått på våra frågor - och frågorna var mycket tydliga och mycket väl ställda bl.a. av utskottets ordförande - är att förtjänst och skicklighet är det som gäller.

Fru talman! Det här ämnet, utnämningsmakten, har ju alltid varit föremål för diskussion och polemik, kanske i synnerhet från den borgerliga kanten eller den moderata kanten, om vi ska vara lite mer precisa. Det har i och för sig varit en viss svacka i kritiken under de borgerliga regeringarna. Då kan man fråga sig: Varför denna upphetsning kring utnämningsmakten? En möjlig förklaring är naturligtvis att regeringen använder utnämningsmakten som ett politiskt belöningssystem, som tack för utförda tjänster etc. Det skulle ju kunna vara en förklaring till att kritiken kommer. Eller också kan det vara så att vissa partier inte är nöjda med tilldelningen. Kvoten av moderata generaldirektörer och ambassadörer är kanske för låg. Det finns vissa inlägg i debatten som tyder på att det också kan vara en del av förklaringen. Jag ska inte döma här i vilket utsträckning som det ligger något i dessa båda förklaringar. Jag kan nog tänka mig att det finns ett korn av sanning i båda. Däremot tror jag att det finns en annan och mer komplicerad bakomliggande förklaring till den här debatten. Nu kan man i och för sig tycka att koncentrationen av förtjänst och skicklighet till Centerpartiets ledande företrädare har varit ovanligt hög under senare år. Som professor i statsvetenskap kan man resonera kring det statistiskt sannolika i detta utfall. Men jag undrar om det inte bakom den typen av uttalanden ligger ett visst mått av klassarrogans. Den högre statsförvaltningen var en gång ett adelsprivilegium, som Kenneth Kvist var inne på i sin inledning. Det är länge sedan nu, men långt in på 1900-talet var den högre statsförvaltningen ett reservat för den urbana akademiska överklassen eller övre medelklassen. Än i dag torde rekryteringen till statsförvaltningens högre nivåer i stor utsträckning ske från samhällsstegens övre pinnar. När då regeringarna får en demokratisk grund under 1900-talet och börjar utse personer efter just förtjänst och skicklighet rubbas naturligtvis den sociala balansen, eller snarare obalansen, på de allra högsta nivåerna i statsapparaten. Detta leder till reaktioner. Vissa har svårt att känslomässigt acceptera att arbetare och bönder, eller åtminstone att söner och döttrar till arbetare och bönder, kan bli generaldirektörer, ambassadörer och landshövdingar. Man har också väldigt svårt att förstå och acceptera att erfarenheten av att ha ett offentligt politiskt uppdrag skulle kunna vara värdefull för den typen av uppdrag. Den här klassarrogansen kan naturligtvis inte uttryckas öppet - inte här i kammaren och knappast öppet i offentligheten över huvud taget numera. Men jag tror ändå att den spelar en viss roll som bakgrund till de politiska diskussionerna kring utnämningsmakten. Av detta ska man då inte dra slutsatsen att vi kan ta lätt på kravet på förtjänst och skicklighet - självfallet inte - eller att granskningen av utnämningsmakten inte är viktig. Den är tvärtom mycket viktig. Det finns alltid en risk att en regering frestas att använda utnämningsmakten i syften som den inte är till för. Den risken är det bl.a. vår uppgift i konstitutionsutskottet att förebygga genom en noggrann och närsynt granskning, och det tycker jag att vi har gjort. Påståenden om felaktigheter behöver inte med nödvändighet grundas på att felaktigheter faktiskt förekommit. Det kan ha en mer komplicerad bakgrund. Det var det jag något ville beröra. Så till den beramade Ahleniusaffären eller "Regeringens utövande av utnämningsmakten och ansvar för chefstillsättningar" som är den snärtiga titel som utskottet har valt. Det gäller alltså regeringens eventuella omförordnande av chef för Riksrevisionsverket. I massmedierna har detta regisserats som en mindre såpopera. Även vi i KU har väl beståtts med en och annan föreställning av ett visst konstnärligt värde. Men KU:s arbete har nog mer koncentrerats på lite mer prosaiska detaljer och mindre TV-mässiga aspekter på den här affären. Vi har frågat oss: Har regeringen följt gällande regler vid utnämningen? Ja, det har man. Men vi har också kritik att rikta mot regeringen. I det här fallet borde beslutet ha fattats snabbare. Man kan tycka, som privatperson, som medborgare, att det är sympatiskt av Bosse Ringholm att vilja gå RRV-chefen till mötes på olika sätt, att föra diskussioner om förordnandets längd trots att det egentligen borde ha varit avgjort, att kanske hitta andra arbetsuppgifter etc. Javisst, det är sympatiskt av Bosse Ringholm att försöka lösa frågan på det sättet. Men det blev fel. Det måste vara verksamhetens krav som går först, inte personliga önskemål från den som för tillfället har chefsposten. Det jag efterlyser är inte maktens arrogans, för att använda ett uttryck som har använts i den här debatten - självfallet inte. Men lite mer av beslutsförhet hade inte skadat i det här fallet. På den punkten är, vilket jag noterar med tillfredsställelse, utskottet enigt.

Fru talman! I granskningsärendet som berör regeringens ansvar för utövande av utnämningsmakten och ansvar för chefstillsättningar har stor uppmärksamhet riktats speciellt mot utnämningen av generaldirektören för Riksrevisionsverket. Där har också den mesta tiden av utskottets arbete förlagts, och man har inte lagt så mycket energi på utnämningen av centerpartister till generaldirektörer och ambassadörer. Vad utskottets majoritet har kommit fram till är att regeringens framförhållning i utnämningsärenden inte varit speciellt god. Det är naturligtvis anmärkningsvärt att av den redovisning som Regeringskansliet lämnat för ärenden från 1997 till 1999 framgår det att det för nästan 30 % av de utnämnda personerna var mindre än en månad mellan beslut och tillträdande i tjänst. Utskottet anser att det är viktigt att beredning och rekrytering av chefer sker i så god tid som möjligt för att det ska kunna fungera tillfredsställande både för inblandade personer såväl som för verksamhet som är aktuell. Denna sena utnämning är inte tillfredsställande för vare sig sak eller person. Riksrevisionsverket anser Centerpartiet liksom majoriteten i konstitutionsutskottet att regeringen faktiskt kunde ha fattat sitt beslut tidigare eftersom ärendets handläggning inleddes i så god tid att det sena beslutet inte var befogat. Centerpartiet ställer sig alltså bakom majoritetens skrivningar i detta sammanhang.

Fru talman! Rekryteringen av personer till statliga chefstjänster är förstås en grannlaga uppgift. Det är väl ingen här i kammaren som skulle säga någonting annat än att det är förtjänst och skicklighet som ska avgöra, inte partibok, dold förmån eller någon form av kompensation - självfallet inte. Dessutom tror jag att alla är överens om att det är självklart att i offentlig förvaltning ska det vara en jämn könsfördelning. Det är säkert så att näringslivet som det står i utskottets bedömning har högre löner och att det därför kan uppfattas som en viss snedrekrytering. Jag vill i det här sammanhanget ta upp frågan om ifall det inte är så att kompetensen för offentlig tjänst borde vara annorlunda och inte kunna gå att direkt rakt av jämföras med näringslivet. Enligt min mening finns det nämligen andra kunskaper och insikter än de som i huvudsak bygger på förmågan att skapa vinster som borde vara mer intressanta för samhällets tjänster. Och då menar jag vad vi brukar kalla för mjuka värden: social kompetens, empatiförmåga, miljö och jämställdhetsintressen, droginsikter och sådant. De renderar kanske inte något högre pris på den s.k. marknaden men är viktiga i ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. När det gäller specifikt förordnandet av chefen för Riksrevisionsverket som alla har varit inne på här säger utskottet att regeringens dröjsmål var obefogat. Det slår vi fast. Finansministerns försvar under utskottets utfrågning var att han på det sättet ville vara bussig mot Inga-Britt Ahlenius. Visserligen är det trevligt med icke-byråkratiska förhållningssätt, men på den här nivån och i det här fallet ter sig det hela väldigt oprofessionellt. Argumenten för tidsutdräkten håller inte. Ministern får faktiskt ta på sig ansvaret för den förlängda och delvis vimsiga tillsättningsprocessen. Per Axel Sahlberg tog upp diarieföringen. Jag vill också göra det när det gäller diarieföringen av Ahleniusbreven. Just i röran kring förordnandet av Riksrevisionsverkets chef Inga-Britt Ahlenius åsidosatte finansministern offentlighetsprincipen genom sitt agerande eller snarare brist på agerande. Breven från Ahlenius till finansministern är enligt tryckfrihetsförordningen allmänna handlingar och skulle ha registrerats utan dröjsmål. Ministern får därför på goda grunder kritik av ett enat utskott för just den här underlåtenheten. Att han då hade stor arbetsbelastning kan vara en förklaring till schabblet men inte ett försvar.

Fru talman! Frågan om förordnande av generaldirektör för Riksrevisionsverket sköttes som utskottet framhållit på ett sätt som inte är acceptabelt. Det finns skäl att understryka att just det faktum att det var fråga om chefskapet för Riksrevisionsverket borde ha föranlett regeringen att sköta beredningen med särskild omsorg. Även om Riksrevisionsverket inte formellt har någon annan ställning än andra myndigheter finns det skäl att särskilt betona behovet av att värna verkets integritet. Så lyder det särskilda yttrande som Christel Anderberg berörde i sitt inlägg. Men jag vill betona att det inte bara är Moderaterna utan även Folkpartiet och kd som står bakom detta. Så en reflexion med anledning av debatten som tydligen är regelbundet återkommande mellan s och m om utnämningspolitiken. Ett sätt att kanske inte komma till rätta med men åtminstone mildra frågan något vore enligt min mening att tillämpa mycket mer av öppna ansökningsförfaranden när det gäller även högre myndighetschefer. Jag menar inte att vi ska ta en debatt om det i dag för det hinner vi inte med. Men jag vill åtminstone väcka tanken. Jag gör det därför att jag själv sitter med i en utredning om tillsättningen av högre domartjänster där vi från Folkpartiet betonar hur viktigt det är att man öppnar ansökningsförfarandet på bekostnad av det traditionella kallelseförfarandet. Jag tror att det vore en framkomlig väg också när det gäller högre myndighetschefer.

Fru talman! Affären mellan Telia och Telenor är väl ett nästan övertydligt exempel på talesättet att vilja men inte kunna. Denna affär, ett flaggskepp i det vid denna tidpunkt nyinrättade Näringsdepartementet, led ett försmädligt skeppsbrott i december förra året. Det är lite grann av déjà vu att varje riksdagssession upenbarligen ska sluta med att vi debatterar Telia-Telenor-debaclet. Det slutade strax före jul med en extradebatt om Telia-Telenor efter det att sammanbrottet väl var ett faktum. Den här debatten syftar till att analysera delar av förklaringen till att det gick som det gick. Jag tillhör ett parti som i och för sig inte är förvånat över utgången. Mitt parti bland flera sade från början att en affär mellan Telia och Telenor är av sådan karaktär att den löper stora risker att misslyckas. Telia och Telenor borde ha privatiserats först och därefter, med en ny ägarstruktur som grund, ha ingått ett avtal med varandra. Vi varnade för vad som skulle komma att hända när två statliga företag från var sitt land skulle bilda en enhet. Just därför att varningarna när avtalet slöts mellan de båda företagen, utan föregående privatisering, var så många och så tydliga borde också en mindre lyhörd regering ha förstått att det var fara å färde och att det fanns skäl till särskild uppmärksamhet på hur affären fullföljdes när den nu väl hade satts i sjön.

Vad var då problemet med det som kom att inträffa under tiden från det att avtalet slöts och fram till dess att skeppsbrottet var ett faktum? Jo, följande. För det första: Svårigheterna att nå ett avtal mellan de två statliga bolagen var blott alltför uppenbara för att ytterligare behöva understrykas för någon. Det avtal som sedermera slöts hade föregåtts av en misslyckad förhandling, då också ett statsråd som var både blind och döv borde ha insett att de svårigheter som man hade knagglat sig över möjligen inte var lösta för evigt.

Dessutom försågs avtalet med en instruktionsskyldighet gentemot styrelsens ledamöter från ägarnas sida. För det tredje: Vad som skulle omfattas av det särskilda beslutsfattandet blev parterna oense om från första stund. Telenor ansåg uttryckligen att förläggningen av huvudkontor, enkannerligen huvudkontoret för mobiltelefoni, omfattades av det särskilda beslutsfattandet. Denna tolkning av avtalet skrevs dessutom in i den norska proposition varigenom avtalet skulle godkännas i det norska stortinget. För det fjärde: Björn Rosengren har inför utskottet medgivit att han såg att tolkningen av avtalet på denna vitala punkt i Norge avvek från den tolkning han gjorde som svensk avtalspart. Det betyder att i samma ögonblick som avtalet stadfästs i det norska stortinget står det klart att på en - som Björn Rosengren rimligtvis måste ha insett - helt avgörande punkt hade den norska parten en helt annan uppfattning än han själv.

Inför utskottet närmast koketterar han med att han ingenting har gjort för att undanröja det som så småningom skulle visa sig vara själva orsaken till att skeppsbrottet blir ett faktum. För det sjunde: Skeppsbrottet kommer vid ett styrelsesammanträde i det sammanslagna Telia-Telenor i december förra året. Det kommer exakt på den punkt där oenigheten redan från början manifesterades. Det kommer också exakt på det sätt som denna manifesterade oenighet i praktiken skulle slå ut i styrelsearbetet. Allt som hände i december förra året gick att förutse fr.o.m. mars förra året när avtalstexterna underställdes respektive parlament. Så ser händelsekedjan ut. Den fråga som utskottet har att ställa sig efter det största företagshaveri som ett statligt svenskt företag har varit inblandat i är naturligtvis: Kan det tänkas att Björn Rosengren har någon skuld i det som har hänt? Som jag framhöll i den inledande debatten här i dag skulle vi som från början sade att det här är en hopplös affär naturligtvis kunna dra oss tillbaka med det enkla konstaterandet: Vad var det vi sade? Men det är klart att också vi som en gång röstade emot denna fusion önskade att den när den väl blev ett faktum skulle bli framgångsrik. När den inte blev det är det vår skyldighet att söka förklaringen till att det inte blev så, för att undanröja risken för en motsvarande situation i framtiden. Utskottsmajoriteten säger: "Det är möjligt att Björn Rosengren - hade kunnat vidta åtgärder -." Det är som att dra på sig filttofflorna ända upp över knäna. Det är möjligt att Björn Rosengren hade kunnat vidta åtgärder! Vi som inte har filttofflor på oss utan önskar se en tydlighet i riksdagens uttalanden säger naturligtvis: Det är klart att Björn Rosengren har ett ansvar. Vem annars har ansvaret för det som sker? Det finns ingen utöver den svenska regeringen som kan ta ansvar på den svenska sidan. Den svenska sidan står för halva avtalet, och i den svenska regeringen är det Björn Rosengren som med en häpnadsväckande nonchalans har låtit denna affär styra i kvav. Låt mig sammanfatta. En komplicerad företagsaffär med inbyggda motsättningar av svårt slag kräver särskild omtanke och särskild eftervård. Vad utskottet genom sina utfrågningar och sina undersökningar har visat är att intet av detta gjordes av Björn Rosengren. Han förbisåg på ett närmast häpnadsväckande sätt varningar för vad som skulle komma att inträffa och förorsakade därmed den kollaps i Telia-Telenoraffären som vi blev åsyna vittnen till i december förra året. Om det någon gång vore välmotiverat för ett enigt utskott att rikta kritik mot ett statsråd, vore det i detta fall. Jag beklagar att en majoritet har bestämt sig för att det uppenbarligen varit viktigare att visa vänlighet och fördragsamhet med Björn Rosengren än att säga sanningen precis som den är.

Fru talman! Telia-Telenor-affären var egentligen ett enda stort slöseri med tid och personers resurser. Förutsättningen för en fusion mellan två statliga företag i olika länder är ju att man talar samma språk, och då menar jag inte norska eller svenska, och inte heller engelska för den delen. Avtalet var som bekant på engelska. Det handlar om en förståelse mellan de olika företrädarna för staterna. Helt klart är att den svenska regeringen inte vårdat sig om att få till stånd ordentliga förutsättningar för att en fusion skulle kunna genomföras. Möjligen kan detsamma sägas om den norska regeringen, men det är ju inte den regeringen konstitutionsutskottet granskar här. Fru talman! Jag noterar att majoriteten i utskottet hanterar regeringen och näringsministern med silkesvantar. Kanske borde man ha tagit fram silkessnöret i stället. Även regeringens stöttepelare i utskottet borde inse att näringsministern inte skött fusionen på ett tillfredsställande sätt, men ibland tar serviliteten överhanden. I stället inskränker sig majoriteten till följande, och jag citerar här från utskottsmajoritetens skrivning: "Det är möjligt att Björn Rosengren då hade kunnat vidta åtgärder för att överbrygga de meningsmotsättningar som fanns." Det är ju egentligen en fantastisk analys: "Det är möjligt". Jag skulle nog vilja säga att det i stället är löjligt att uttrycka sig så oprecist. Regeringar är väl till för att regera. Det tyder ju inte på någon omfattande vilja till handlingskraft när man skriver "det är möjligt". Fru talman! Informationen fanns där mycket tidigt att den norska sidan hade en tydlig uppfattning om vad de särskilda beslutsreglerna omfattade, nämligen även lokaliseringen av affärsområdena. Låt mig nu med bestämdhet säga att jag inte har någon annan uppfattning än vad de svenska styrelserepresentanterna kom fram till, nämligen att huvudkontoret för mobiltelefoni naturligtvis borde ligga i det land som ligger i frontlinjen på området, dvs. i Fru talman! Men vår granskning omfattar ju inte styrelsens agerande utan hur den svenska regeringen har utövat sitt åtagande enligt de regler som aktieägaravtalet föreskrev. De båda staterna var bundna av avtalet och hade gentemot varandra förbundit sig att i förekommande fall lämna instruktioner till styrelsen. I avsnitt 4.5 i avtalet anges det att ägare är skyldiga att "i den utsträckning så lagligen kan ske lämna instruktioner till av denne föreslagna styrelseledamöter". Speciellt viktigt var ju förstås i detta avseende de särskilda majoritetsreglerna, som sade att i berörda frågor skulle utöver majoritet för beslut också krävas att minst en styrelseledamot från vardera landet var eniga med majoriteten. Avtalet hade alltså en regel som säger att de båda staterna gentemot varandra utfäst sig att instruera styrelsen om att i vissa situationer tillämpa kvalificerad majoritet. Fru talman! Det är bara att notera att någon sådan instruktion aldrig skedde från svensk sida. Alla berörda erkänner att det var så. Någon instruktion utöver själva aktieägaravtalet gavs aldrig. Instruktionsskyldigheten uppfylldes aldrig - därom råder inget tvivel. Fru talman! Ändå framgick det tydligt samma dag som samgåendeavtalet skrevs under, den 30 mars 1999, att norrmännen hade uppfattningen att placeringen av huvudkontor för affärsområdena skulle hanteras enligt reglerna för kvalificerat beslutsfattande. Det framgick dessutom av den norska propositionen och poängterades i brev från norska samferdselministern under hösten 1999. I svaret från den svenska näringsministern kan man också utläsa att den svenska ministern förstått vad som stod i det norska brevet, trots att det stod på norska. Fru talman! Men någon instruktion till de svenska styrelseledamöterna gavs inte. Oavsett vilken syn som den svenska regeringen hade på beslutsreglerna och vad de skulle omfatta är det minst sagt rimligt att de svenska styrelseledamöterna borde ha instruerats och informerats om ståndpunkten. Ännu större orsak fanns det att instruera som man dessutom visste att den norska sidan hade en tydlig uppfattning om hur de särskilda reglerna skulle uppfattas. Fru talman! Det är alltså här som grunden för kritik finns. Det gavs aldrig några styrelseinstruktioner trots att det fanns en skyldighet till detta. Genom sitt agerande vårdade inte näringsministern avtalet. Sedan har jag ett par noteringar mer i marginalen om majoritetstexten. Majoriteten i utskottet säger att frågan om affärsområdenas lokalisering aldrig lyftes upp på bordet under avtalsförhandlingarna. Här citerar man Gunnar Nord, som då var konsult åt regeringen i den här frågan. Det är troligen sant, men inte hela sanningen. Vad som också framgår är att norrmännen under avtalsförhandlingarna var ivriga att få med tydliga hänvisningar till de särskilda beslutsreglerna när det gällde lokaliseringen av affärsområdena. Signalerna var redan där övertydliga på vad norrmännen hade för uppfattning om innebörden i avtalet. Fru talman! Sedan är jag fundersam på om majoriteten verkligen tolkat Jan-Åke Kark på ett korrekt sätt när den säger att han uppgett att de särskilda omröstningsreglerna aktualiserades först genom protokollsanteckningen vid mötet den 8 december 1999. Det var nämligen så att jag vid utfrågningen ställde en fråga till Jan-Åke Kark om en sådan hänvisning i diskussionerna gjordes. Här citerar jag Kark från utfrågningen. Han sade: "Det framfördes åtminstone till mig av vice ordförande Hofstad". Det förefaller för mig rimligt att dessa uppgifter förekom i styrelsediskussionen, men det är mer en radanmärkning i sammanhanget.

Fru talman! Jag ska försöka att fatta mig kort med tanke på tiden. I granskningsanmälan begärs att KU ska granska näringsminister Rosengrens tjänsteutövande i samband med Telia-Telenor-affären och regeringens handläggning. Som underlag för detta har KU haft ganska gediget material både från svenska och norska sidan, och då bl.a. de respektive propositionerna. Det som uppenbart spräckte sammanslagningen av Telia-Telenor var skilda uppfattningar om aktieägaravtalet, aktieägaravtalets innehåll och särskilda bestämmelser om särskilda omröstningsregler för vissa typer av styrelsebeslut. Det är därför väsentligt att försöka få svar på om Björn Rosengren och den svenska regeringen kände till eller borde ha känt till att den norska regeringen hade en annan uppfattning om innebörden av bestämmelserna än vad man hade på den svenska sidan. Därmed hade de också kunnat agera för att förhindra eller förändra händelseförloppet. I det material som konstitutionsutskottet har haft till sitt förfogande framgår att Rosengren och regeringen haft tillgång till information som klart visade att den norska regeringen hade en annan uppfattning om omröstningsbestämmelsernas omfattning än den svenska regeringen redovisat för utskottet. Frågan om Björn Rosengren vidtog några åtgärder med anledning av detta är då berättigad. Vi kan också konstatera att riksdagen dock icke fick information om ägarnas olika uppfattning om aktieägaravtalet inför dess godkännande av sammanslagningen. Utfrågningen har gett konstitutionsutskottet svar på att det inte lämnats några instruktioner till de styrelseledamöter som den svenska ägaren nominerat. Inte heller har Björn Rosengren före det avgörande styrelsemötet den 8 december vidtagit några åtgärder med anledning av den norska uppfattningen av aktieägaravtalet, trots varningar om skilda åsikter. Några initiativ gentemot den norska regeringen har inte heller tagits för att undanröja motsättningen. Centerpartiet anser att regeringen haft en skyldighet att tillse att avtalet fullföljts. Det måste ha ålegat Björn Rosengren att vårda aktieägaravtalet, och det har inte skett på ett tillfredsställande sätt. Därför måste Björn Rosengren anses ansvarig för detta. Centerpartiet ställer sig därmed bakom skrivningen i reservation nr 4.

Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. Uttunningen av ozonskiktet är ett av jordens största miljöproblem. Ett av Sveriges 15 miljökvalitetsmål är att ozonskiktet ska utvecklas så att det ger ett långsiktigt skydd mot skadlig ultraviolett strålning. Vid ett seminarium nyligen presenterades forskningsresultat som visar att en 60-procentig minskning av ozonskiktet över Arktis har skett mellan januari och mars i år. Tidigare har man trott att ozonlagrets uttunning successivt skulle minska, men nu har det visat sig att det finns ett samband mellan ozonskiktets uttunning och ett annat stort miljöproblem, nämligen växthuseffekten. De ökade koldioxidutsläppen leder till att ozonskiktet snabbare tunnas ut. Detta är mycket oroande. Forskare ber föräldrarna att se till att barnen har på sig åtminstone en T-shirt och en hatt på sig på badstranden i sommar. Det finns risk för hudcancer. Solens livgivande strålar förvandlas till ett hot. Min fråga till miljöministern är vad han avser att vidta för åtgärder i denna fråga, en ödesfråga som handlar om vår framtid och vår livskvalitet.
Fru talman! Låt mig först gratulera Matz Hammarström och Miljöpartiet till utnämningen av Matz till språkrör. Jag ser fram emot lika bra samarbete med Matz Hammarström som jag har haft med Birger Schlaug. Vi kommer att ha mycket med varandra att göra, och jag tror att det blir väldigt bra. Den fråga som Matz Hammarström tar upp är naturligtvis en fullständigt avgörande framtidsfråga. Jag såg också med oro den koppling som finns mellan ozonfrågan och klimatfrågan. När vi genom koldioxidutsläppen värmer atmosfären innebär det att stratosfären blir kallare. I stratosfären försvinner det därmed mer ozon, och ozonskiktet tunnas ut. Över Arktis innebär detta dessutom att det uttunnade ozonskiktet sprids ned över kontinenterna på ett annat sätt än över Antarktis. Det gör att vi även i Sverige nu kan se uttunning av ozonskiktet över delar av landet. Det här innebär ännu starkare krav än tidigare på att vi ska driva en progressiv, stark och tuff klimatpolitik framöver. Det innebär dessutom att vi ska dra lärdom av de positiva erfarenheter vi har från att utmönstra de kemikalier som bidrar till att uttunna ozontäcket. Fru talman! Jag hoppas att Matz Hammarström ställer en följdfråga så att jag kan utveckla mitt svar.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för en fylligare beskrivning av problembilden. Jag skulle vilja fråga vilka konkreta åtgärder miljöministern avser att vidta i denna fråga. Det behövs mer än vad vi hittills har gjort.
Fru talman! Ozonfrågan är också en av miljöpolitikens success stories. Vi har på väldigt kort tid lyckats få bort nästan all användning av ozonnedbrytande medel i den industrialiserade världen. Däremot ökar användningen, och dessutom smugglingen, i den fattiga världen. Det här är en fråga som jag tar upp i alla de internationella sammanhang där jag deltar. Senast var den frågan aktuell vid det miljöministermöte i Malmö som vi hade för tio dagar sedan och där ozonfrågan var en av de viktigaste frågorna. Här kommer det att krävas starka åtgärder även i framtiden. Förmodligen måste vi också vara villiga att bidra med ekonomiska medel för att få en snabbare avveckling av medlen i de fattigare länderna. När det gäller klimatfrågan och kopplingen till den finns det naturligtvis ingen möjlighet att på två minuter svara på frågan vilka åtgärder som behöver vidtas. Jag har på mitt bord ett betänkande på 800 900 sidor från Klimatkommittén. Det här blir en fråga som vi alla kommer att dras in i, oavsett vilka fackområden politiskt vi arbetar inom under den närmaste tiden. Det kommer att krävas stora tunga åtgärder under en lång följd av år framöver.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi har minskat användningen av ozonnedbrytande ämnen, och det är jättebra. Men det problem jag vill fästa uppmärksamhet på var just att de ökande koldioxidutsläppen förvärrar ozonproblematiken trots att vi har lyckats minska användandet av ozonnedbrytande ämnen in väst. En konkret fråga är: Anser miljöministern att en ökad koldioxidbeskattning är ett viktigt redskap för att komma till rätta med både växthuseffekten och ozonnedbrytningen?
Fru talman! Jag tror att en ökad koldioxidskatt och en förändring av koldioxidbeskattningen kommer att bli aktuell under den tioårsperiod som vi har framöver och där vi är överens om att fortsätta skatteväxlingen. Däremot tror jag inte att vi ska tänka på att höja den del av koldioxidskatten som betalas av bilisterna just nu. Bilisterna har drabbats av en ökad bensin och dieselnota på 18-19 miljarder kronor, alltså mer än hälften av den tioåriga skatteväxling som vi är överens om, på knappt ett och ett halvt år. Bara momsökningen under den här perioden belöper sig till mellan 3 1⁄2 och 4 miljarder kronor. Däremot innebär de höga bensinpriser vi nu har en möjlighet att studera vad högre bensinpriser får för effekter i praktiken. Just nu tycker jag inte att vi ska fundera på, med de höga bensinpriser och den snabba höjning vi har bakom oss, att ytterligare höja bensinpriset. Det skulle drabba många människor som är bundna vid att använda bilen väldigt hårt.

Fru talman! Vi har hört om dessa problem med höga visumkostnader. Det har också kommit uppgifter om att det på annat sätt har varit svårt och problem med viseringarna och med utbytet. Det är väldigt olyckligt eftersom en stor del av hela vår strategi för Östersjö och Barentsregionen just handlar om att vi ska ett väldigt aktivt direkt utbyte mellan människorna som bor där. Sverige tog upp detta i direkta kontakter med Ryssland i Moskva i februari. Sedan har man tillsatt en gemensam arbetsgrupp som har börjat förhandla nu under våren. Förhoppningen är att man under året ska kunna komma fram till ett avtal som gör att det ska bli både billigare och enklare, och därmed förenklas det samarbete som Birgitta Ahlqvist beskriver och som är väldigt viktigt för vårt fortsatta utbyte.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta var det dagarna efter Joschka Fischer hade gjort ett debattinlägg där han målade upp federationen, Europas förenta stater. Vi som debatterade betänkandet hade olika åsikter om den federala tanken, men en sak var vi eniga om och det var att vi välkomnade debatten om EU:s framtid. Går vi mot en federation eller inte? Vill svenska folket ha en sådan? Dessa frågor har det varit ganska tyst om i Sverige, även om det på DN:s debattsida förekommit en del inlägg, och där har även utrikesministern deltagit. Jag anser att detta i högsta grad är en demokratifråga. Jag undrar om statsrådet håller med om det och vad regeringen i så fall vill göra för att få i gång en bred debatt ute i landet om dessa frågor.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera frågan eftersom jag är ett av de statsråd som har försökt att få i gång en debatt kring dessa frågor. Vi tycker naturligtvis att det är viktigt med en debatt i det svenska samhället kring EU:s framtid, och det är en utgångspunkt för den svenska regeringen. Samtidigt har vi pekat på att vi inte har den federalistiska grundtro som utrikesminister Fischer har. Fischers tal har också mottagits i väldigt många europeiska länder med samma inställning: intressant akademisk debatt, men ingenting som flertalet länder i EU vill se utvecklas i Europa. Sedan kan det vara svårt att utveckla en mer grundläggande debatt om Joschka Fischers tal på den minut som jag har till mitt förfogande här, Men mycket kort vill jag tillägga att vi dessutom ser risken att en debatt om att försöka att skapa ett federalt Europa just nu kan försvåra och fördröja det som är vår huvudfråga, nämligen utvidgningen av den europeiska unionen.
Fru talman! Frågan gällde inte direkt federation eller inte. Den debatten kan vi föra någon annanstans. Vad jag menade var att det vore bra om vi lyfte upp den här debatten så att det inte bara blev en akademisk debatt här och ute i Europa, utan så att debatten verkligen kom ned till vanliga människor och väljare. Det är de som behöver debattera frågan: Hur vill vi att EU ska se ut? I vilken riktning vill vi gå? Då tror jag att man på något vis måste få i gång en bred debatt ute i landet, och regeringen måste kanske ta initiativ till en sådan även om vi och utrikesministern hjälper till, vilket är bra att hon har gjort.
Fru talman! Jag instämmer fullständigt i Willy Söderdahls beskrivning här. Det är oerhört väsentligt att vi i Sverige för en diskussion och debatt om den europeiska unionens framtid och att det inte är en debatt och diskussion som begränsar sig till ett fåtal. Den europeiska unionens fortsatta utformning och hur vi i Sverige bättre än i dag ska kunna föra debatt om sakfrågor och om hur unionen som sådan fungerar är jätteviktigt för oss alla. Vad som händer i EU påverkar alla i Sverige. Jag önskar också se mer av diskussion och debatt på den här punkten i Sverige. Det finns anledning att konstatera att Demokratiutredningen, som nyligen avlämnade sitt betänkande, betonade vikten av en sådan här diskussion. Regeringen har därför sett till att remisstiden i anslutning till Demokratiutredningen är lång. Vi kommer också att inrätta en demokratidelegation som har som ett av sina syften att stimulera debatt och diskussion om demokrati i Sverige, och där kommer självfallet EU frågorna att ingå.
Fru talman! Den senaste svenska reaktorsäkerhetsutredningen gjordes 1979 - före folkomröstningen. Sedan dess har det, som bekant, hänt en del saker, t.ex. i Tjernobyl, det har skett en utveckling på olika områden och det är många problem som har visat sig. Inte minst dessa dagar kan vi se att också hälsoriskerna vid en olycka har felbedömts. Antalet fall av sköldkörtelcancer runt Tjernobyl uppgår till minst 11 000 - man gjorde en helt annan bedömning från början. Min fråga till Kjell Larsson är om han och regeringen är beredda att nu tillsätta en svensk reaktorsäkerhetsutredning som också omfattar hälsoaspekterna och gör en inventering av det problemområde som vi nu har mer än 20 år efter den senaste utredningen.
Fru talman! Ja, vi är beredda att tillsätta en sådan utredning, och vi ligger ganska långt framme i förberedelserna. Några av de problem som bör aktualiseras i en sådan utredning har redan vår myndighet arbetat med. Det gäller t.ex. behovet av nya standarder för 2000 talet och de säkerhetsmässiga konsekvenserna av den avreglerade elmarknaden. Det är riktigt som Lennart Daléus säger, att det är länge sedan som det gjordes en renodlad kärnreaktorsäkerhetsutredning. Men sedan dess har vi byggt upp en myndighet som granskar säkerheten vid kärnkraftverken och som har mycket hög kompetens. Man ligger i internationell toppklass på det här området. Kärnkraftssäkerhetsproblemen är långt ifrån undanskymda. De finns med på väldigt hög nivå och där det finns en väldigt hög kompetens. Vi är beredda att tillsätta en sådan utredning och ligger ganska långt framme. Frågan är bara när vi ska sätta den i sjön.
Fru talman! Det var roligt att höra, och då är det klart att nyfikenheten blir större. Jag undrar när, i vilken form, blir den parlamentariskt sammansatt, vilket utseende kan den komma att få osv. Jag kan med en gång rekommendera en parlamentarisk sammansättning. Det har den fördelen att det blir en större förankring i en bredare krets än den som regeringen - med all respekt - representerar. Det är också bra att ministern gör iakttagelsen att trots att man har kompetenta myndigheter på dessa områden finns det miljöproblem typ kemikalier och typ biologisk mångfald, som inte är något problem. Då och då finns det skäl att samla ihop sig och göra en bedömning. Kemikalier är ju det klassiska problemet. Själv har jag suttit med i tre eller fyra kemikalieutredningar, trots att det finns en kompetent kemikalieinspektion. Blir det nu en rejäl statlig utredning kring reaktorsäkerheten med beaktande av hälsoaspekterna är det utomordentligt bra. Och kan miljöministern vara lite mer precis blir jag ännu gladare.
Fru talman! Jag tror inte att jag behöver att vara det. Jag har gett ett väldigt positivt svar på den här frågan. Vi är på gång och är förberedda för att tillsätta denna utredning. Jag tycker liksom Lennart Daléus att den här typen av undersökningar kan behövas även om vi har bra och kompetenta myndigheter. Det gjordes en utredning 1996 där bl.a. internationell expertis bedömde den svenska kärnkraftsinspektionen. Efter detta har det vidtagits smärre ändringar, men i stort sett gjorde SKI redan då en väldigt positiv bedömning. När vi ändå talar om svensk kärnsäkerhet kan vi inte bortse från de problem som finns kring våra gränser. Jag är oerhört tillfredsställd över att Tjernobyls sista reaktor i drift nu kommer att stängas av. Sverige har via EU deltagit i säkerhetsarbetet när det gäller det kärnkraftverket. Vi har också beslutat oss för att öka stödet till säkerhetsarbetet vid Ignalina, och vi deltar i det arbetet både via EU och via bilateralt samarbete. Jag kommer att åka till Litauen om tio dagar för att delta i en givarkonferens för att öka stödet till säkerhetsarbetet vid Ignalina.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson. Jag som bor i södra Sverige, i Skåne, ser väldigt mycket fram mot de ökade kontakterna över Öresund som vi kan förvänta oss. Det blir ökad rörlighet över gränsen. Men allt som kommer över gränsen är inte alltid positivt, och då tänker jag på miljögifter. Barsebäcks andra reaktor ska ju stängas den 30 juni nästa år. Enligt nya statliga utredningar medför denna avveckling kraftigt ökade koldioxidutsläpp och risk för en kraftig ökning av import av dansk kolkraft. Det elsparande och den elhushållning som det har talats om har inte kunnat genomföras i Sverige. Min fråga är: Tänker miljöministern hålla fast vid detta avvecklingsdatum, trots de negativa uppgifter som har kommit fram i bl.a. statliga utredningar?
Fru talman! Det beslut som finns gäller. Den tidigare avvecklingen av Barsebäck 1 var tvungen att skjutas framåt i tiden. Det är väl möjligt att det kan leda till att även Barsebäck 2 kommer att stängas av något senare än enligt beslutet. Låt mig sedan säga - det är väl tionde gången jag reagerar på det här väldigt förenklade sättet att beskriva miljöproblemen i samband med avvecklingen av kärnkraften - att för det första är kärnkraften i sig ett miljöproblem. Vi talade precis nu om de säkerhetsproblem som finns kring kärnkraften. För det andra är det inte så att de länder som vi nu köper elkraft ifrån har fritt fram att öka sina utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid, ammoniak eller lättflyktiga organiska ämnen, utan de arbetar ju med samma åtaganden internationellt som vi gör i Sverige. De måste kraftfullt minska sina utsläpp på alla dessa områden. Det är det som kommer att styra hur förändringen blir framöver när det gäller produktionen av el och vilken typ av el som vi kommer att importera. Dessutom menar jag att vi naturligtvis bör sträva efter att vara självförsörjande på el även om vi har en fri elmarknad, så att vi på sikt kan säga att vi inte köper mer el från omvärlden än vad vi säljer till omvärlden.
Fru talman! I Skåne är försurningen värre än i övriga Sverige. El köps där den är billigast. Ett faktum är att Danmark inte har samma skatter på kolkraft och inte heller samma miljökrav. Men det handlar ju inte bara om Skåne och Sverige, utan det handlar också om Sveriges roll internationellt och Sveriges möjlighet att påverka bl.a. växthusgaserna. Det finns en massa argument när det gäller snabbnedläggningen av Barsebäck. Kostnaden beräknas för Barsebäck 1 till över 8 miljarder. Men med ett år kvar är det ändå viktigt att veta att om inte el och energiomläggningen fungerar är vi beredda att skjuta upp stängningen, som i och för sig redan nu är olyckligt beslutad.

Fru talman! Vi gör naturligtvis den bedömningen nu inför stängningen av Barsebäck 2. En förutsättning är att vi ska kunna ersätta Barsebäck 2 med förnybar el, dvs. att vi inte ska ersätta det med ökad import av t.ex. kolbaserad el från utlandet. Det är förutsättningen för stängningen av nästa aggregat. Därför har vi satsat stora resurser för att hitta ersättningsel och för att hitta sparmöjligheter, och vi har kommit en bra bit på väg. Det kommer också att påverka tidpunkten då nedläggningen ska kunna äga rum. Jag är naturligtvis inte som miljöminister eller medborgare glad över att vi köper kolbaserad el från omvärlden. Jag vill kunna ersätta den kärnkraft som vi lägger ned, och som vi måste lägga ned förr eller senare, med el från förnybara energikällor och med elhushållning. Det finns en väldig potential för att minska elförbrukningen.
Fru talman! Sverige är det enda land i Norden, förutom Island av kanske naturliga skäl, som inte har ett centralt skogsbruksmuseum med ett övergripande ansvar för att dokumentera utvecklingen i skogsbruket. Det finns ett museum, Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele som är ett regionalt museum. Museet har i praktiken haft det här ansvaret i 15 år och har klarat av det ganska bra. Jag tycker att det är lite märkligt, om man ser den betydelse som skogsbruket har haft för Sverige och hela Sveriges ekonomi, att vi inte har ett nationellt museum som ansvarar för det här området. Min fråga, som väl får riktas till statsrådet Messing, är om regeringen anser att det borde finnas ett museum med ett nationellt ansvar för skogsbruket och dess historia.
Fru talman! Jag måste nog göra Lennart Gustavsson besviken och säga att jag får be honom återkomma med en skriftlig fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Det är hon som ansvarar för museifrågorna, och vi har en ganska strikt uppdelning på departementet mellan ungdoms och idrottspolitik och museifrågor. Tyvärr har jag inget bra svar på din fråga.
Fru talman! Då kanske jag får ställa frågan till ett annat statsråd. Statsråden har ju tagit sig friheten att byta när de har svarat på frågor. Jag tänkte att det kan vara intressant att höra synpunkten från miljöministern, som också hanterar en del av skogsfrågorna framför allt med inriktning på den del i skogen som har att göra med miljöfrågor. Det vore ju bra med ett nationellt musealt ansvar för dessa frågor. Det vore roligt att höra hur miljöministern ser på frågan om ett nationellt museum med ansvar för skogsbruket och dess historia.
Fru talman! Spontant tycker jag naturligtvis att det här är en väldigt bra idé. Jag blev på sätt och vis lite förvånad över att vi inte redan har ett sådant museum med tanke på att Sverige till 60-65 % täcks av skog och skogen spelar en så alldeles central roll i vår egen naturuppfattning och också för vår försörjning. Jag tycker att det är en väldigt bra idé. Jag får väl diskutera med Ulrica och Marita hur vi kan åstadkomma detta. Sedan är det klart att vi har massor av skogsmuseer i det att vi har många naturrum runtom i Sverige, som ju ofta speglar naturen eftersom skogen är så dominerande i den svenska naturen. Men just att ha ett nationellt ansvar tror jag kan vara en extra poäng.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ulrica Den 25 maj var personal från Integrationsverket och hälsade på oss i socialförsäkringsutskottet. Vi fick veta att man nu skulle rikta fokus på nyanlända invandrare och flyktingar och koncentrera sig på arbete och utbildning, inte på boende. Vidare skulle man arbeta individuellt med invandrare och flyktingar. Jag har funderat på detta alltsedan besöket. Jag har först två delfrågor. Hur går detta individuella och att inte arbeta med boende ihop med tidigare anlända som behandlas i grupp? Vi fick häromsistens ett förslag som väckte kritik, nämligen att skicka invandrare i Stockholm ut i landet. Hur stämmer dessa två saker överens? Alla borde ju få individuell behandling egentligen. Nästa delfråga är: Om det ska vara integration från första dagen, hur kan man då tillåta skillnader i rättigheter mellan t.ex. asylsökande och medborgare? Jag vet att man håller på att förbättra detta, men skillnaderna finns ju fortfarande.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att svara på den sista frågan, nämligen om asylärenden kopplade till integrationspolitiken. Vi har i dag en uppdelning som innebär att dessa ärenden hanteras av helt olika verk och myndigheter. Vi får ibland frågan om det inte vore klokt att flytta över dem, så att samma verk som arbetar med integrationsfrågorna får större möjlighet att påverka asylpolitiken. Jag har tagit till mig synpunkterna och funderar på om det kanske skulle underlätta eller skynda på integrationsarbetet. Jag är ännu inte klar över om jag delar den uppfattningen, men jag har tagit intryck av åsikterna. När det gäller de frågor som vi vill att Integrationsverket ska arbeta med, tror jag att många i denna kammare och också många runtom i landet ofta reagerar mot att det är så lätt att generalisera och klumpa ihop människor. Vi talar ofta om invandrare, och då menar vi ofta alla människor som inte är födda i Sverige, dvs. från all världens länder förutom Sverige. Det kan fungera i något enstaka fall, men ofta betyder det problem därför att vi inte ser individerna i gruppen invandrare. Det är förlamande för många människor. Många som har kommit till Sverige med hög utbildning och lång erfarenhet från sina hemländer känner att de behandlas som nybörjare och får starta om längst ned på trappan och klättra uppåt, precis som barn gör. Det är ett slöseri att ha det så. Vi ser nu att trots att konjunkturen vänder och det går allt bättre för vårt land finns det många, framför allt människor med invandrarbakgrund, som inte får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Då har vi sagt att vi måste bli bättre på att se till individen. Ibland kan vi komplettera med svenskundervisning, ibland med utbildning, men ibland också bli tuffare på att driva diskrimineringsfrågor så att alla får en chans på arbetsmarknaden. Det är det uppdrag som Integrationsverket ska ha.
Fru talman! Ska jag tolka det så att man även kan tänka sig att arbeta individuellt med dem som har kommit tidigare och alltså inte bara med de nyanlända? Statsrådet nickar. Jag vill fortsätta med att säga att jag tycker att det är väldigt bra att man flyttar tillbaka asylfrågorna till Invandrarverket, numera Migrationsverket, där de hörde hemma en gång i världen. Det känns bra. Det är en sak som vi måste arbeta på. En del saker måste ju också ske stort, generellt och övergripande för många, t.ex. mångfaldsplanerna. Då vill jag gärna höra statsrådets syn på mångfaldsplaner i den offentliga sektorn, alltså inte statligt, och i den privata sektorn. Jag vill även höra om antidiskrimineringsklausuler. Jag vet att det pågår en utredning om upphandling och att man där håller på och behandlar detta. Jag skulle vilja höra statsrådets syn på det.
Fru talman! Integrationsverket har tillsammans med Kommunförbundet gjort en enkät i alla landets kommuner och ställt frågan hur man hanterar mångfaldsfrågorna i vid mening. De har också frågat hur många kommuner som i dag har mångfaldsplaner. Det är fortfarande alltför få kommuner som har klara mångfaldsplaner. Det är betydligt fler som säger att man arbetar med mångfaldsplaner. När man säger så motiverar man alltid svaret med att man ser det som den enda möjligheten att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft. Kommunförbundet och Landstingsförbundet verkar ju inom två stora arbetsmarknader som behöver nyanställa många människor i framtiden. Det är självklart ett slöseri att då inte också passa på att se till att arbetsorganisationen bättre speglar befolkningen i vårt land. Nu har man chansen att göra den växlingen. Fler och fler arbetar alltså med mångfaldsplaner. Jag välkomnar det, och vi kommer att arbeta tillsammans med de planer som nu ligger på de statliga myndigheterna och verken, med uppdraget till Integrationsverket och med Kommunförbundets roll.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. I ca 40 kommuner råder det brist på bostäder, och nyproduktionen är alltför låg för att täcka behovet. Kommuner som har problem med tomma lägenheter är dock betydligt fler, ca 180. I vår gemensamma budget finns det medel för att hjälpa en del av de här kommunerna ekonomiskt. Det sköts av den s.k. bostadsdelegationen. 86 kommuner har ansökt om medel. 83 har fått besked om huruvida de får någon hjälp eller ej. Delegationen har 1,6 miljarder kronor till sitt förfogande. Men långt ifrån alla har fått någon hjälp. 400 miljoner kronor till behövs för att hjälpa de värst drabbade. Frågan blir då: Tänker regeringen skjuta till de 400 miljoner som Bostadsdelegationen behöver, och i så fall på vilket sätt?
Fru talman! Nu är det ju så, som Owe Hellberg väl känner till, att det har träffats en budgetöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Så den fråga som Owe Hellberg ställer om regeringen tänker skjuta till de 400 miljonerna får väl då också falla tillbaka på Owe Hellberg och hans parti. Nu gör regeringen den bedömningen att de medel som är avsatta till Bostadsdelegationen är tillräckliga för att hantera bekymret med de tomma lägenheterna i de berörda kommunerna. Det är den bedömning vi gör för dagen. Bostadsdelegationen ska ha avslutat sitt arbete senast den 1 juli. Därefter får vi göra en samlad utvärdering av Bostadsdelegationens arbete. För dagen har alltså inte regeringen för avsikt att tillskjuta mer medel till Bostadsdelegationen utöver de medel som är avsatta. Vi bedömer att resurserna är tillräckliga. Vi har ju ett visst utrymme under kommande år som är avsatt till särskilda insatser för kommuner med ekonomiska problem. Skulle det finnas ett behov även framgent får vi ju väga det mot andra åtaganden gentemot kommunsektorn.
Fru talman! Jag delar naturligtvis ministerns inställning att det här är ett gemensamt problem. Men det är bevisligen ett problem just nu, och delegationen har annonserat att det saknas 400 miljoner kronor för avtal som man sluter - inte med alla de här 86 kommunerna men en stor del av dem. Vi måste hjälpas åt att hitta de här medlen någonstans, kanske via den andra påse som finns, kommunakutsmedel. Jag hoppas och tror att vi kan lösa de här problemen, kanske inte nu men under höstens budgetförhandlingar.
Fru talman! Det är ju inte så att det är stopp för Bostadsdelegationen att träffa avtal med de kommuner som är i behov av stöd och som uppfyller de förutsättningar som är uppsatta för Bostadsdelegationens arbete. Vi följer Bostadsdelegationens arbete väldigt noga. Vi ska naturligtvis se till att de kan fullfölja detta arbete och komma i mål nu den 1 juli. Skulle det därefter, alltså efter den 1 juli, uppstå ett behov av ytterligare resurser får det vägas mot de resurser som är avsatta för särskilda insatser inom kommunsektorn. Det får vi i så fall återkomma till.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Vi har ju avbrutit årets granskningsdebatt här i kammaren för den här frågestunden. På förmiddagen har vi bl.a. diskuterat den politiska aktionen mot Österrike, eller snarare formerna för beslutet om den här aktionen. Jag beklagar att inte utrikesministern hade möjlighet att lyssna på den debatten men jag får rekommendera protokollet. Nu diskuteras i EU om, hur och när åtgärderna mot Österrike ska avvecklas. Min fråga är då: Vilken ståndpunkt har den svenska regeringen för närvarande när det gäller aktionen mot Österrike? Kommer regeringen att motverka ett avbrytande? Kommer regeringen att arbeta för ett avbrytande? Eller kommer regeringen att ligga lågt tills vi ser varåt det lutar?
Fru talman! Skälet till att jag inte kunde lyssna på morgonens debatt var dels att vi har regeringssammanträde på torsdagar, dels att man i dag öppnade Stockholms första riktiga moské. Vi tyckte att det var en oerhört väsentligt möjlighet för delar av regeringen att närvara och markera sin stora respekt för den nya moskén i Stockholm. När det gäller relationerna med Österrike vill jag börja med att säga att jag tycker att det har varit en bra aktion att EU gemensamt visat att man inte accepterar den nya regeringen i Österrike. Jag är också övertygad om att det har varit en framgångsrik aktion. Visserligen sitter Frihetspartiet fortfarande med i den österrikiska regeringen, men den österrikiska regeringen har nu fått bekänna sig till utvidgningen och till ett antal av de punkter som Frihetspartiet väldigt kraftigt var mot. Jag tror att vi hade kunnat få se ett annat agerande från den österrikiska regeringen om den inte hade mötts av dessa åtgärder från de 14 länderna. Vad som sker i fortsättningen är det inte Sverige som avgör. Det är 14 länder som har agerat gemensamt, det är 14 länder som kommer att fortsätta agera gemensamt och det är 14 regeringschefer som kommer att diskutera fortsättningen.
Fru talman! Jo, jag förstår att det är 14 länder som måste försöka agera gemensamt även i fortsättningen. Min fråga var: Vilken ståndpunkt intar regeringen i dessa diskussioner? Och om jag får hänga på en annan, mer nyfiken fråga: I vilka former förs dessa diskussioner? Finns det ett särskilt möte för EU minus Österrike eller sker det i andra former?
Fru talman! Den svenska regeringen har haft uppfattningen att det inte är något i sak som har förändrats i Österrike. Därför har den svenska regeringen inte heller tagit några initiativ till att åtgärderna ska upphöra. Om det kommer att finnas en överensstämmelse mellan de 13 övriga länderna om att titta på förändrade åtgärder så får naturligtvis också den svenska regeringen diskutera det. Nu är det regeringscheferna som diskuterar frågan. Statsministern har efter kontakter med sina kolleger gjort bedömningen att det inte finns en sådan rörelse bland regeringscheferna för närvarande.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern angående Östersjöns oroande tillstånd. Salthalt och syrehalt varierar naturligt mycket. Det gör att torsken periodvis får problem. Nu har det tillkommit mänsklig påverkan i form av miljöpåverkan. Det handlar om övergödning, gifter och annat. Vi bedriver ett arbete kring Östersjön, men det förlöper långsamt. Många fiskare är nu oroade för sin utkomst. De ser att fisken minskar markant, och det är mer än naturliga svängningar.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att Östersjöns problem är stora och att det tar väldigt lång tid att komma åt dem. Och det måste det göra. Däremot är det klart att vi ska försöka driva detta så snabbt som det någonsin är möjligt. I detta sammanhang har vi tagit flera olika initiativ som rör miljön i Östersjön. Vi arbetar aktivt med den svenska miljöpolitiken för att minska vårt bidrag till övergödningen av Östersjön, t.ex. genom lokala investeringsprogram, den svenska jordbrukspolitiken och miljöpolitiken inom jordbruket. Vi har också nyligen lagt fram en proposition som innebär hårdare krav t.ex. för avfall från båtar till Östersjön. Vi arbetar med den s.k. Östersjöstrategin när det gäller sjöfarten och sjöfartens föroreningar. Ett speciellt problem är naturligtvis vad som händer med fisken. Det är inte bara miljögifter som gör att fiskebeståndet har minskat kraftigt. Även fiskeintensiteten i Östersjön är, såvitt jag förstår, betydligt större än vad som är uthålligt möjligt. Jag funderar just nu på vilken typ av åtgärder som kan behöva vidtas. I fråga om detta har jag inget klart svar för dagen.
Fru talman! Jag tackar så mycket för det svaret. Jag undrar bara om miljöministern kan ange något som helst tidsperspektiv för hur fort man kan få till några förbättringar av tillståndet. Det är precis som miljöministern säger, att det inte bara är miljön som gör att fisken hotas. Men det finns miljöfaktorer också, och de är betydande.
Fru talman! Det kommer att gå lite olika fort på olika områden. En del av den påverkan som Östersjön har, t.ex. övergödning, är en väldigt trög process, och det kommer att ta lång tid. Och även när vi har stoppat tillförseln av övergödande ämnen kommer det att ta väldigt lång tid innan Östersjön återgår till något slags naturlig status. Så sent som i går presenterades den statliga miljömålskommittén sitt betänkande - 1 400 sidor - där ett av de viktiga miljömålen rör just vattenkvaliteten och övergödningen. Och där finns det tidsplaner och åtgärdsstrategier på ett heltäckande sätt. Jag hoppas att kunna lägga fram en proposition baserad på denna kommittés resultat till hösten. Och jag hoppas att jag där kan vara väldigt tydlig och att vi dessutom kan utforma en väldigt kraftfull politik för att minska denna fortsatta påverkan.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta min fråga till statsrådet Ulrica Messing. Riksdagen beslutade den och deras språk. Lagen har börjat gälla den 1 april i år. Men redan månaden därpå kunde man läsa i Sydsvenskan den 15 maj att det finns allvarliga planer på att lägga ned den finsk-ugriska institutionen i Lund. Det i sin tur innebär att undervisningen i bl.a. finska, ungerska och estniska försvinner. Min fråga kan tyckas vara en fråga för utbildningsministern, men jag vänder mig till Ulrica Messing som ansvarig för den samlade nationella minoritetspolitiken. Enligt SCB var antalet sverigefinnar vid årsskiftet nästan 450 000. Mot den bakgrunden vill jag ställa en fråga om det specifika fallet med finsk-ugriska institutionens bevarande i Lund. Lund så att institutionen kan bevaras?
Fru talman! När riksdagen antog den nya minoritetslagstiftningen så var det ett historiskt beslut. Med det beslutet införlivade vi två europeiska konventioner som var hett efterlängtade från vårt lands minoriteter. Utgångspunkten i den nya lagen är att stärka och synliggöra men också skydda de nationella minoriteternas språk och kulturella särart. Det är viktigt för minoriteterna själva, men det är också viktigt för majoritetssamhället, därför att vi har ett gemensamt kulturarv. Nu börjar det riktiga arbetet, nämligen att få alla samhällsområden och alla landets olika institutioner att i sin verksamhet också titta på frågorna med glasögon. Och minoritetsperspektivet måste in i detta arbete. Redan med den nya lagen gav vi ett uppdrag till Kulturrådet, Skolverket och Socialstyrelsen att titta på hur vi i dag lever upp till detta när det gäller kulturen, hemspråksundervisningen och omsorgen om de äldre. Det är ett första steg. Men självklart måste vi också ta nya steg. Och i det arbetet tar jag nu till mig det som Siv Holma sade också om den högre utbildningen. Jag kommer tillsammans med resten av regeringen att slå vakt om att vi inte på något sätt backar i vår inställning till minoritetsspråken utan självklart flyttar fram positionerna när vi nu också har en ny lag.
Fru talman! Jag tycker att det var väldigt positivt, och det var ett historiskt beslut. I samband med detta skulle jag vilja ställa en fråga.

Fru talman! I fråga om detta har vi redan nu fördelat pengar till kommuner och län för att de ska kunna informera personer i sina organisationer om vad den nya lagen betyder och vad den innebär. Vi har gett extra mycket pengar till de kommuner som berörs allra mest, nämligen de kommuner i Norrland som också har skyldighet att ge medborgarna service på deras minoritetsspråk. Vi betalar nu för att fler ska kunna få information om vad lagen innebär. Sedan har vi också bildat en arbetsgrupp på Kulturdepartementet där alla minoriteter finns företrädda, därför att min och regeringens ambition är att när nästa steg tas har vi gemensamt föreslagit vad det steget bör vara. Och redan nu är vi överens om att den stora utmaningen är att få fler att bli medvetna om vad lagen innebär och vilka möjligheter och rättigheter minoriteterna har. Och där arbetar vi tillsammans med Kommunförbundet.
Fru talman! Det är ingenting som tyder på att tillkomsten av Öresundsbron på något märkbart sätt kommer att påverka turtätheten för båtar mellan Sverige och Danmark och därmed inte heller innebära minskade avgasutsläpp från båtarna. I t.ex. Helsingborg ligger alltid minst en båt inne i hamn och spyr ut avgaser. Jag vill därför, fru talman, fråga miljöministern: Är det ministerns mening att det nu är dags att staten ger sina rederier i uppdrag att sätta in avgasrening på båtarna? Vore det inte läge att göra det nu?
Fru talman! Det låter som en bra idé att rena avgaserna. Det har prövats på en mängd olika områden med väldigt gott resultat. Det skulle jag gärna vilja medverka i om det inte redan har skett när det gäller statens båtar. Jag har inte sett någon prognos av den innebörd som Harald Nordlund nämner, att båttrafiken inte skulle förändras. Däremot vet jag ju att det är väldigt viktigt att vi inför renare bränslen, bättre avgasrening och bättre motorer även på fartyg. Och det gäller inte bara fartygen i Öresund utan naturligtvis även fartygen runt hela vår kust som ju svarar för en mycket stor del av miljöförstöringen, inte minst när det gäller utsläpp av kväveoxider som är molekyler som skapar övergödning i väldigt stor utsträckning. Därför är det viktigt att vi kan gå vidare och utveckla ytterligare det system för miljörelaterade hamn och farledsavgifter vi har, där vi ligger främst i världen. Vi kan dessutom redan nu se att det har givit väldigt goda resultat. Jag tror att det kan vara tilllämpligt även i Öresundstrafiken, om det inte redan är det.
Fru talman! Även om Öresundsbron skulle komma att innebära något minskad båttrafik står det kvar att detta är ett miljöproblem. Därför är det med tillfredsställelse jag noterar - om jag nu ska uppfatta ministerns svar på det sättet - att staten är beredd att ta initiativ och sätta in renare. Jag har erfarit att rening på en motor kostar en miljon kronor. Jag har också inhämtat att rederierna här nere levererar till SJ. Rederier som ägs av SJ och av Danmark levererar ca 100 miljoner i vinst till SJ årligen, så här borde också finnas ekonomiskt utrymme för att omedelbart vidta dessa åtgärder.
Fru talman! Det är nog, när jag tänker efter, inte bara så att Harald Nordlund kan tolka mig på det sättet, utan det är så att Sjöfartsverket redan har på gång ett antal åtgärder i denna region i precis den riktning som både Harald Nordlund och jag eftersträvar. Här händer det en hel del. Låt mig när vi ändå talar om Öresundsbron säga så här: Oavsett vilken uppfattning man har om denna bros värde tror jag att man kan säga att vi genom den hårda miljöprövning som vi lagt på detta brobygge har skapat helt ny kunskap och helt nya förutsättningar för att genomföra en bra miljöprövning av liknande stora projekt också i framtiden, naturligtvis inte bara i Sverige utan även internationellt. Det tror jag också är en intressant företeelse.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Britta Lejon om de senaste siffrorna som har kommit fram när det gäller antalet förtroendevalda. Det har gått stadigt nedåt efter kommunreformer av olika slag, men under 90-talet verkar nedgången ha accelererat. Det är inte färre kommuner - vi har faktiskt haft något fler under senare år på grund av delning - men ändå sjunker antalet förtroendevalda drastiskt. Det är i och för sig inte säkert att det innebär en minskad demokrati. Färre förtroendevalda kan möjligtvis fatta klokare, snabbare och många fler beslut. Men jag tror ändå att det är en oroväckande utveckling. Jag undrar om det finns några funderingar om vad man kan göra åt detta. En delorsak är väl kommunernas ökade frihet när det gäller att fatta beslut om hur många nämnder och styrelser de ska ha, men jag undrar om det finns några funderingar kring hur man kan motverka detta.
Fru talman! Jag instämmer med Lennart Värmby. Visserligen kan man kanske inte dra några enkla slutsatser av utvecklingen - av det faktum att vi har tappat ungefär 150 000 förtroendevalda sedan mitten av 50-talet. Men jag tror ändå, precis som frågeställaren, att det är en utveckling som är värd att ta på allvar, och jag ser den som oroväckande. Det har också Demokratiutredningen lyft fram i sina analyser när den har funderat över den demokratiska utvecklingen i vårt land. En del av de orostecken vi ser i dagens samhälle, som vi måste kunna påverka, påverkar vi genom att öka incitamenten för många fler att delta i demokratin och i politiken. Självklart är detta ett område som jag och regeringen har funderat över. Vad kan vi göra för att försöka förändra utvecklingen? En av de saker som jag tror att det är viktigt att titta närmare på är vad vi kan göra för att underlätta för människor att vara förtroendevalda. Alla som sitter i denna kammare och alla som har politisk erfarenhet vet att det finns mycket att förbättra på det området.
Fru talman! Ett faktum - det är i och för sig inte nytt, men valstatistiken från senaste valet visar detta tydligt - är att valdeltagandet är klart lägre i de områden och valkretsar i Sverige där man har lägst inkomster, lägst utbildning och flest människor som lever på socialhjälp, osv. Det finns sådana samband. Samtidigt är det, om jag får vara lite partiegoistisk, väldigt troligt att ett ökat valdeltagande just i de områdena skulle ge fler röster åt s och v och kanske garantera oss en egen majoritet. Men det är en parentes. Jag undrar om det är några förslag på gång. Tidigare demokratiutredningar har ju haft förslag, men väldigt få har genomförts. Man tillsätter hela tiden nya utredningar, är mitt intryck.
Fru talman! Jag vill säga, även om det gäller en utredning, att jag har ansett att en av de mest angelägna frågorna är hur vi ska kunna öka antalet förtroendevalda och bryta den nedåtgående spiral vi nu befinner oss i. Jag tror att det är ett av de absolut viktigaste sätten att öka närheten mellan väljare och valda och också bryta den snedrekrytering till de politiska förtroendeuppdragen som vi ser i dag. Peter Persson leder och som är en parlamentarisk utredning, har som ett av sina absolut viktigaste uppdrag att hitta konkreta åtgärder när det gäller att underlätta för människor att vara förtroendevalda, hur vi ska stimulera och göra det mer meriterande och hur vi ska se till att få in fler invandrare och fler människor med funktionshinder bland de förtroendevalda, just för att bryta snedrekryteringen.

Fru talman! Med all respekt för att det behövs en uppdelning av de politiska frågorna vill jag säga att detta ibland kan vålla lite problem. Därför vill jag ställa min fråga till den minister som har ansvar för de allmänpolitiska frågorna här i dag. Det gäller antagningen. I dagarna är det aktuellt med betygssättning på gymnasieskolor och antagning till högre utbildning. Jag skrev en interpellation angående detta till utbildningsministern, som med tydlighet talade om att denna fråga till fullo inte kunde besvaras av honom utan skulle hänvisas till skolministern. En interpellation till skolministern gav samma svar, dvs. att frågan bara delvis kunde belysas av henne och skulle överlämnas till utbildningsministern. Nu skulle jag vilja veta hur man ska förfara när man har frågor som faktiskt hamnar mellan ansvarsområdena i den uppdelning som har gjorts när det gäller de politiska områdena.
Fru talman! Jag tycker att det är en bra fråga. Jag har heller inget gott svar på frågan, mer än att man naturligtvis får försöka att ta två interpellationsdebatter - en med skolministern och en med utbildningsministern - och på det sättet få svar på de olika frågor man har som hör till olika ministrar. Det händer väldigt ofta att frågor gäller flera olika ämnesområden, och då är det nog många riksdagsledamöter som har fått se sig tvingade att ställa olika frågor till olika ministrar för att få svar på ett frågekomplex. Men det kanske är en fråga som jag i min tur sedan kan skicka vidare till talmannen, eftersom det gäller riksdagens arbetsformer och hur man kan hantera sådant här.
Det är regeringen som bestämmer hur man besvarar frågor från riksdagen, så jag vill nog skicka tillbaks frågan med utrikesministern så att regeringen får göra upp det.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men det svaret har jag redan fått av ministrarna. Jag har alltså haft två interpellationsdebatter omkring samma fråga, och därför tyckte jag att det var angeläget att få möjlighet att vid detta tillfälle ta upp frågan. Livet är ju så komplext, så det är inte uppdelat i ansvarsområden för människorna. I dag är frågorna om hur betygssättningen sker och om vilka som blir antagna till sina dröm och framtidsutbildningar aktuella. Därför tycker jag att det är intressant om vi kan hitta ett svar på hur man söker svaret på de frågor som ställer sig utifrån själva livet.
Fru talman! Jag kan med denna fråga som exempel ta tillbaka diskussionen till regeringen. Det kan säkert finnas fler frågor som vi måste kunna ge mer komplexa svar på och som berör flera olika ministrars arbetsområden.
Fru talman! Jag är inte riktigt nöjd med det svar som miljöministern gav Miljöpartiets nye språkrör Matz Hammarström tidigare. Det kanske är många föräldrar som tittar på detta som också undrar lite grann. Vi vet att industrin och bilismens koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten. Konsekvenserna av den vältrar vi framför oss till nästa och nästnästa generation. Vad som däremot är nytt är att vårt bilåkande också bidrar till att förtunna ozonskiktet. Jag minns att vi, när jag tidigare jobbade som chef för Greenpeace, hade en film som visade just barn som var ute och lekte med skyddskläder på sig för att skydda sig mot ett förtunnat ozonskikt. Greenpeace angreps då för att man på olika sätt använde skrämseltaktik. Men för bara någon vecka sedan hörde vi forskare som uppmanade oss föräldrar att klä barnen i t-shirt och solmössa när de badar i sommar för att minska risken för hudcancer. Jag tycker att det här är ett problem. När vi vuxna hävdar vår rätt att i storstäder åka bil hur mycket som helst och med hur starka motorer som helst inkräktar vi på barnens frihet. Vad blir nästa steg? Jag tyckte att miljöministern svarade tidigare att man inte gör någonting på kort sikt. Men jag vill just ha ett svar på frågan vad miljöministern avser att göra på kort sikt.
Fru talman! Det var utmärkt att jag fick frågan en gång till om jag har skapat en sådan missuppfattning med mitt svar. Vi gör visst saker på kort sikt. Vi har gjort saker under en lång period, långt innan jag var med i den här regeringen. Sverige var det första landet i världen som, redan för tio år sedan, införde en koldioxidskatt. Det gjordes av precis det här skälet. Vi var pådrivande i det internationella arbetet för att komma åt ozonuttunningen i atmosfären. Vi har fortsättningsvis drivit den frågan hårt, och vi har också gett olika typer av ekonomiskt stöd till olika länder i det här sammanhanget. Vi har arbetat med klimatfrågan mycket aktivt, t.ex. inom de lokala investeringsprogrammen. Vi har minskat koldioxidutsläppen, enligt de beslut som vi hittills har fattat, med i storleksordningen 1,7 miljoner ton. Jag skulle kunna räkna upp en mängd olika åtgärder, alla våra satsningar på biobränslen osv. Det är förvånande att Lars Ångström verkar vara helt okunnig om de stora satsningar på bred front som vi gör. Sedan är frågan vad vi ska göra mer. Den frågan återkommer jag uppenbarligen till.
Fru talman! Jag är inte alls okunnig om allt det som har gjorts. Det är det som bl.a. Miljöpartiet och Greenpeace har krävt, men min fråga avsåg inte vad som hade gjorts utan vad som kommer att göras. Jag tycker att det är lite märkligt att det är en lång rad män som håller med när OECD:s experter t.ex. föreslår att vi ska minska de olika offentliga utgifterna i Sverige men att det står alldeles stilla när OECD:s experter hävdar att bensinpriset måste höjas för att man ska minska koldioxidutsläppen. Då är det tyst. Vi vet att industrin i Sverige har undantag från koldioxidskatten. Kjell Larsson föreslog inga åtgärder i det korta perspektivet när det gällde koldioxidskatten. Det går inte riktigt ihop för mig. OECD:s experter hävdar att bensinpriset måste upp till 30 kr per liter för att det ska få effekt och Kjell Larsson säger att man inte gör någonting. Man ignorerar de här uttalandena och de här rapporterna. Det går inte ihop. Min fråga är fortfarande: Vad avser miljöministern att göra i det korta perspektivet för att minska bilåkandet, bensinanvändandet och koldioxidutsläppen i Sverige?
Fru talman! Det som vi gör går visst ihop, Lars Ångström. Vi har en utredning på 800-900 sidor - det är ett brett stöd bland riksdagens partier för en mängd åtgärder - som vi arbetar med för närvarande. Vi fullföljer jobben på de lokala investeringsprogrammen. Vi arbetar med hela energiprogrammet, som omfattar 9 miljarder kronor, med en hård inriktning på biobränslen och på förnybara bränslen av olika slag. Vi håller på att arbeta med en ny energiskattestruktur. Jag har inte sagt att det inte blir några förändringar när det gäller koldioxidskatten för industrin, t.ex. Jag har sagt att nu kanske inte är den bästa tidpunkten att höja koldioxidskatten för bilister. De har fått betala mer i ökade bensinkostnader än vad Lars Ångström i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att man skulle lägga på dem för ett och ett halvt år sedan.

Fru talman! Skälet till att folkpartiledaren Lars Leijonborg har anmält affären Telia-Telenor till konstitutionsutskottet för granskning är bl.a. att han för framtiden vill få vissa ansvarsfrågor utredda och få en fördjupad granskning av vissa delar av avtalet. Det handlar alltså om en konstitutionell granskning. Det var inte förrän efter styrelsesammanträdet den 8 december som Björn Rosengren insåg att den norska sidan hade missuppfattat aktieägaravtalet när det gällde tolkningen av bestämmelserna om vilka beslut som krävde särskild majoritet, detta enligt hans egen utsago vid förhöret i konstitutionsutskottet. Det är ju detta som har fått så tråkiga konsekvenser i form av spruckna förhandlingar. Det har blivit ett riktigt politiskt magplask. Det är ytterligt anmärkningsvärt att näringsministern säger att han inte kände till det viktigaste problemet kring affären, nämligen det som gällde lokaliseringen av mobiltelefonin, förrän i samband med det ödesdigra decembermötet. Det borde han och den svenska regeringen ha gjort långt innan dess. Många varningsklockor borde ha ringt. Redan våren 1999 borde det ha stått klart för honom att det skulle bli stora svårigheter att bilda det svensk-norska bolaget, framför allt när det gällde mobiltelefonin och lokaliseringen av den. Det borde han ha kunnat förutse mycket tidigt. Redan i februari 1999 aktualiserades olika tolkningsfrågor av norrmännen. Den norska uppfattningen i tolkningsfrågan hade också redovisats i ett pressmeddelande i samband med undertecknandet av samgåendeavtalet. Redan innan sammanslagningen godkändes var det alltså uppenbart att svenskarna och norrmännen tolkade detta på olika sätt. Också i det brev som norske ministern Fjaervoll skickade i september till Björn Rosengren framgick den norska tolkningen. Och Teliachefen Jan-Åke Karks uttalande i en norsk tidning visar också att han var medveten om de olika tolkningarna långt före styrelsesammanträdet den 8 december. Så visst har näringsministern och regeringen haft tillgång till information som klart visar att den norska regeringen gjorde en annan tolkning av röstningsbestämmelsernas omfattning än den svenska. Men Björn Rosengren vidtog inte några åtgärder med anledning av detta. Det lämnades inte någon information om det till riksdagen inför godkännandet av sammanslagningen. Inte heller har det efter vad som har framkommit vid utfrågningarna lämnats några instruktioner till de styrelseledamöter som har nominerats av den svenska ägaren, detta trots att aktieägaravtalet föreskriver att instruktion ska ske när det behövs för att man ska uppfylla det som anges i aktieägaravtalet. Över huvud taget vidtog Björn Rosengren före styrelsemötet den 8 december inte några som helst åtgärder med anledning av den norska tolkningen av aktieägaravtalet. Inte heller försökte han undanröja meningsmotsättningarna mellan den svenska och den norska regeringen när det gällde den här affären. Fru talman! Tidigare talare i den här frågan - Per Unckel, Ingvar Svensson och Åsa Torstensson - har mycket vältaligt framfört den kritik som vi från den borgerliga sidan har i den här frågan. Jag vill bara instämma och säga att Björn Rosengren i sin egenskap av statsråd och chef för Näringsdepartementet, med ansvar bl.a. för struktur och ägarfrågor, borde ha vårdat det här aktieägaravtalet. Det kan han verkligen inte sägas ha gjort på ett tillfredsställande sätt. Därför instämmer jag i den kritik som de borgerliga KU-ledamöterna riktar mot honom.

Fru talman! I dag, den 8 juni år 2000, är det exakt sex månader sedan fusionen mellan Telia och Telenor sprack, i varje fall i praktiken. Det dröjde några dagar efter den 8 december till dess att de bägge regeringarna kom överens om att bryta upp det långt gångna fusionsarbetet i det nybildade bolaget. Det var just lokaliseringen av affärsområdet mobil telefoni som var anledningen till att fusionsarbetet sprack och som var anledningen till att styrelsemötet den 8 december tog närmare nio timmar i anspråk och t.o.m. föranledde en protokollsanteckning av ganska allvarlig art, dock inte en reservation. Mobiltelefoniförläggningen av affärsområdet hade alltså föregåtts av ett stort antal konsultutredningar som tagits fram av både ledning och styrelse i Telia och Telenor. Marknadsbedömare av skilda slag i Skandinavien och sådana med mer internationell positionering pekade på att det bara fanns ett ställe att förlägga denna mobila telefoni till och det var Kista, Stockholm och Sverige, av marknadsskäl, av affärsmässiga skäl. Nu är det inte konstitutionsutskottets sak att värdera eller granska de affärsmässiga bedömningar som legat till grund för vare sig fusionsplanerna, fusionsarbetet i sig eller fusionsupplösningen. De bedömningarna har andra instanser haft i uppdrag att göra, dels två nationella regeringar, dels två nationella parlament och dels två nationella utskott med specialinriktning på näringspolitik, för att nu inte tala om alla de juridiska och ekonomiska konsulter som varit inhyrda från bägge håll. De har varit verksamma och aktiva i den här affären och har gjort kvalificerade och affärsmässiga bedömningar. Nej, det är konstitutionsutskottets sak att granska regeringens och i det här fallet näringsminister Björn Rosengrens tjänsteutövning, eftersom Folkpartiets ordförande Lars Leijonborg den 23 december inlämnade en granskningsanmälan till utskottet som handlar om just tjänsteutövning, specifikt Rosengrens kännedom om den norska avtalstolkningen och vilka åtgärder ministern har vidtagit. Dessutom ska utskottet göra en granskning av avtalet med Jan-Åke Kark som arbetande styrelseordförande eller som det kallas på det internationella språket, Chief Corporate Adviser. Denna granskning har utskottet sannerligen lagt ned stor möda på. Inget ärende i årets granskning har samlat en sådan mängd inläsningsmaterial. Mer än 300 tryckta A4-sidor har legat på vårt bord för inläsning. Endast det ännu inte avslutade Sydafrikaärendet har samlat fler personer till utskottets öppna förhör, bl.a. minister Rosengren själv, departementsrådet Dag Detter, företagsjuristen Gunnar Nord och Telias verkställande direktör Jan-Åke Kark. Jag lovar, fru talman, att vi har gått noggrant och grannlaga till väga i vår granskning. För min del har jag haft nytta av egna erfarenheter från mer än två decenniers arbete i skilda funktioner i svenskt näringsliv, där jag har varit delaktig i avtalskonstruktioner mellan ägarparter såsom konsortialavtal, aktieägaravtal och kompanjonsavtal. Senast ett förra veckan. De erfarenheterna har också lett till att jag inser hur svår en avtalskonstruktion är, oavsett på vilken nivå i näringslivet man befinner sig. Och hur lätt det är att trots att man har kommit överens ändå komma till en punkt där det bränner till, där man inte kan reparera sin oenighet eller man måste gå skilda vägar, vilket ju har belysts i vår granskning. Vi har för det första fördjupat oss i frågan varför det första försöket att slå samman Telia och Telenor gick om intet vintern 1998. Det samfällda besked vi fått är att det mer berodde på personliga relationsstörningar mellan ledande figurer än på det affärsmässiga innehållet. För det andra har vi granskat hur minister Rosengren har uppfattat den norska intentionen i samband med att norska regeringen behandlade sin proposition. Vi kan också konstatera att hela den svenska propositionen föranleddes av en noggrann behandling av vårt eget näringsutskott i Sveriges riksdag. Vi har alltså en delaktighet i hur vi tolkade avtalen och intentionerna då. För det tredje har vi granskat integrationsriktlinjerna och hur de processades mellan ägarparterna efter det att respektive riksdag hade fattat sina beslut. För det fjärde har vi granskat den relativt omfattande brevväxling som förekommit mellan de inblandade parterna, dvs. mellan de svenska och norska departementen och mellan den svenske och den norske ministern. För det femte har vi särskilt granskat det omskrivna aktieägaravtalet med sin speciellt svårtolkade portalparagraf 4.3.1. Till vår hjälp därvidlag har vi haft en av landets kunnigaste företagsjurister, Gunnar Nord, anlitad vid ett tiotal tillfällen av olika regeringar i Sverige, borgerliga såväl som socialdemokratiska. Han har varit med och marknadsfört och börsintroducerat statliga bolag. Han har varit med och snickrat ihop komplicerade avtal. Hans entydiga besked är att den särskilda aktieägarparagrafen inte kan tolkas på annat sätt än det som Sveriges näringsminister har gjort, dvs. att begreppet affärsområde inte är föremål för ett särskilt s.k. mer landslagsmässigt omröstningsförfarande. Det är hans ord. Det står i protokollet på ett mycket vältaligt och tydligt sätt. Jag kan för min del och jag tror för många som har varit med på förhören i utskottet i vår säga att Gunnar Nord kanske gav det starkaste intrycket av att kunna sin sak, av att vara påläst och att ha referenser. Jag upplevde det så och jag vet att många andra också gjorde det. För det sjunde har vi granskat det s.k. händelseförloppet före och under det beramade styrelsemötet den 8 december. Vi kan konstatera att det tog nio timmar i anspråk, och först sedan klubban hade slagits i bordet noterade de norska ledamöterna till protokollet att man gärna hade sett att den s.k. paragrafen 4.3.1 hade gällt i det fallet. Men man reserverade sig inte. Kom detta ihåg! Det var Gunnar Hoffstad, vice ordföranden, som för Jan-Åke Kark på styrelsemötet berättade att de norska ledamöterna hade uppfattningen att portalparagrafen skulle gälla - då, på styrelsemötet, inte före. För det åttonde, slutligen, har vi haft anledning att fundera över varför ägarna inte lyckades reparera de skador som hade uppstått på grund av protokollsanteckningen. Vi kan notera att ingendera parten i det läget kunde ta över bedömningen av var mobil telefoni skulle placeras annat än på affärsmässig grund, eftersom båda ministrarna hade haft uppfattningen att detta var styrelsens sak att besluta, åtminstone fram till styrelsemötet den 8 december. I det här läget har jag väldigt svårt att förstå delar av den reservation som har riktats mot och som egentligen innehåller kraftig kritik av näringsministern. Han är betraktad som nonchalant av Per Unckel. Han är att betrakta som nära nog omdömeslös, om jag förstår det hela rätt, när han inte tidigare hade uppfattat att norrmännen hade en annan åsikt och gjorde en annan tolkning än den svenska uppfattningen. Men vad är det som säger att vi i Sveriges riksdag, efter att vi har beslutat i ärendet på våren 1999, sedermera ska säga att vår minister har haft fel och Norges minister rätt. Jag har väldigt svårt att förstå det. I dag, den 8 juni år 2000, kan vi mycket konkret beskåda en sorts facit över Telias och Telenors åtskilda vägval. Det som för ett halvt år sedan betraktades som ett ödesdigert, nästan pinsamt och mycket kostsamt sammanbrott ser i dag ut som ett ganska lyckosamt vägval för båda de inblandade företagen. De närmast uträknade liken tycks leva i högönsklig välmåga. I går, den 7 juni, kunde vi notera att det norska Telenor sammanvigde sitt stora och välmående dotterbolag Bravida med Sveriges största installationsföretag BPA. Bravida och BPA bildar därmed Nordens största installationsföretag, inte minst viktigt med tanke på den växande marknaden för installation av local area net, alltså bredband i fastigheter. I kväll, den 8 juni kl. 18, går teckningsrätten ut för att förvärva aktier i det nästa vecka börsintroducerade Telia AB. Det är första steget i Nordens största börsintroduktion. I går kväll hade mer än 400 000 svenska medborgare tecknat sig för förvärv. I dag kommer säkerligen 100 000 till att göra det. Lägg därtill att de institutionella placerarna hade tecknat sig långt över kvot redan i måndags. Börsintroduktionen synes likna en succé. Alltså: Telia och Telenor skadades inte, i varje fall alltför mycket, av sammanbrottet i december. Det kanske med en historikers synsätt så småningom kommer att betraktas som en mycket lyckad skilsmässa, vilket vissa skilsmässor är då kärleken mellan parterna har falnat och dött. Jag yrkar på godkännande av anmälan i konstitutionsutskottets betänkande.
Fru talman! Hyllningen till privatiseringen av Telia var närmast gripande med tanke på att socialdemokratin under mängder av år har bekämpat exakt den succéhistoria som nu är på väg att breda ut sig. Välkommen i familjen, kära socialdemokrater! Den fråga som anmäler sig är följande: Om detta var det resultat ni eftersträvade, varför i hela friden drev ni igenom fusionen mellan Telia och Telenor in the first place? Men som sagt, gratulerar hem till högerburen! Kenth Högström har vältaligt beskrivit bakgrunden till Telia-Telenor-affären men sorgfälligt undvikit att tala om saken. Som många av oss har påpekat var det inte vid styrelsemötet den 8 december som man först blev varse att norrmännen ville åberopa den särskilda beslutsregeln. Detta stod klart redan när propositionen om avtalet lades fram i det norska stortinget respektive den svenska riksdagen. Den fråga som återstår, och som Kenth Högström inte har berört, är varför näringsministern inte gjorde någonting åt den uppenbara motsättningen i tolkningen som låg i dagen redan vid undertecknandet? Det är den frågan som konstitutionsutskottet har granskat, och det är på den punkten som det finns anledning att rikta kritik. Rosengren gjorde intet, trots att det var uppenbart att tolkningarna var olika. Det är fullt möjligt, Kenth Högström, att det sakligt korrekta var att lägga huvudkontoret för mobiltelefoni i Kista. Det har jag ingen kunskap om. Vad jag däremot har kunskap om är att det från början fanns diametralt motsatta uppfattningar om hur beslutet om förläggningen av mobiltelefoni skulle fattas. Det var till slut detta som spräckte fusionen. Varför gjorde Rosengren ingenting i tid? Det är den avgörande fråga som ställs av utskottets minoritet, och det är på denna avgörande punkt som det finns skäl att rikta utomordentligt stark kritik, även om utgången enligt Högström blev så lycklig att det bevisar att det ursprungliga beslutet var felaktigt.
Fru talman! Först måste jag, i likhet med Göran Magnusson tidigare i dag, ställa mig frågan varför Per Unckel, som ledare för det största oppositionspartiet och som den störste motståndaren till alla tankar på en sammanslagning av Telia och Telenor, ändå försöker in i det sista föra parterna samman till ett lyckosamt bröllop. Ni har ju hela vägen motsatt er detta. Det har inte vi gjort. Vi har verkligen försökt. En majoritet i kammaren har givit möjligheter att slå samman företagen. Det fanns en stor affärsmässig tanke bakom det. Det skulle bli ett starkt bolag. Per Unckel säger att den norska ståndpunkten var känd redan i mars. Är det så säkert? Lyssnade man på Gunnar Nord och på andra som var med, var den norska ståndpunkten visserligen tydlig och klar att man ville ha med ett antal saker i § 4.3 i aktieägaravtalet som tillbakavisades av den svenska regeringen och de svenska förhandlarna. Det visade sig att den norska positionen fick krypa tillbaka och fick acceptera en skrivning på engelska som parterna var överens om. I den skrivningen ingick inte begreppet affärsområden. Kommer Per Unckel ihåg den utfrågning vi hade av Gunnar Nord? Den finns med i protokollet. Jag kan läsa upp den citat för citat - åtminstone om jag får en chans till. Sedan önskar Per Unckel mig välkommen in i högerburen. Jag har blivit kallad för både vänster och höger i mina dagar. En börsintroduktion av Telia, delvis eller helt, eller av andra svenska statliga bolag, ska ske efter moget övervägande, efter noggrann prövning av riksdagen och dess utskott, och man ska vara säker på att folket också vill konkurrensutsätta den del av svensk gemensam egendom som det här är fallet.
Fru talman! Jag håller absolut med om det senare. Denna kammare ska nogsamt pröva saken. Det kunde vi ha gjort för tre år sedan eller för fem år sedan och därmed inte haft Telia som ett av de sista nationella telebolagen i Europa att gå ut på den konkurrensutsatta marknaden. Nu har Telia tappat fart och tid. Gud bjude att Telia har förmågan att ta igen det. Men om Telia inte har det och om Telia blir utkonkurrerad av andra starkare och mer förutseende bolag säg inte till moderaterna att det var moderaterna som sölade. Det var socialdemokratin som inte i tid gav upp sitt motstånd mot att arbeta i detta hänseende på marknadens villkor. Så tillbaka till huvudfrågan i granskningen. Det är alldeles entydigt, Kenth Högström, vad som stod i den norska propositionen. I den norska propositionen stod den tolkning av det avtal vi nu talar om som står i direkt strid med den svenska regeringens tolkning. Den tolkning som stod i den norska propositionen är exakt den som styrelseledamöterna från Norge gjorde vid det beramade styrelsesammanträdet den 8 december, nästan ett år efter det att avtalet var undertecknat. Den fråga vi ställer oss - även vi som var emot avtalet från början och som tycker att avtal ska skötas när de väl är ingångna hur dumma de än må vara - är varför Rosengren ingenting gjorde. Varför denna nonchalanta attityd när han själv säger att han såg att det stod en annan tolkning i den norska propositionen än den han hade? Vad gör han som ser? Jo, han drar ned en påse över huvudet och säger att han inte vill veta mer. Så gör inte en ansvarskännande minister. Så gör inte en regering som känner ansvar för det som Kenth Högström beskriver som möjligheten till en mycket lyckosam affär. Så gör bara en minister som är nonchalant inför de svårigheter han möter och hoppas att svårigheterna ska gå ifrån honom om han ingenting gör. Sedan fick han stå där med den misslyckade affären när det visade sig att svårigheterna inte försvann med decembermörkret.
Fru talman! Jag går till det första i Per Unckels senaste inlägg, nämligen att socialdemokraterna inte går tillbaka till moderaterna och begråter det som har varit. Det har väl aldrig hänt. Möjligen har vi omfamnat varandra i någon utrikespolitisk fråga med någon säkerhetspolitisk bedömning eller så. I det här fallet är det en helt annan bedömning som har lett fram till Telias börsintroduktion än den moderaterna gjorde för fem år sedan, när man senast försökte börsintroducera Telia till ett klart undervärde av vad marknaden t.o.m. i dag värderar Telia till. Det hade varit oklokt att följa den moderata utgångspunkten den gången. Det var tur att vi väntade. Det var också tur att vi vid två tillfällen försökte äkta samman Sveriges Telia med norskt Telenor - även om det bägge gångerna fanns svårigheter på vägen. Men om det nu var svårigheter av den art vi var överens om, nämligen tolkningssvårigheter, är det så säkert att det är den norska tolkningen som har företräde före den svenska? Om det var så att man strax före styrelsemötet den 8 december blev varse att de norska ledamöterna möjligen hade fått en ägarinstruktion vet vi inte. Det var först efter beslutet den 8 december som det noterades till protokollet att man hade velat ta upp frågan i enlighet med § 4.3. Vi vet alltså inte hur den norske ministern hade informerat sina ledamöter. I det läget gjorde ministern, enligt mitt sätt att se det, helt rätt. Han sade till sina ledamöter - i varje fall till styrelseordföranden Jan-Åke Kark - att ta frågan som en affärsmässig bedömningsfråga. Det var klokt. Ingenting annat hade, enligt alla bedömare, varit klokt. Nåväl! Hade det gått att kunnat reparera detta efteråt? Nej, naturligtvis inte. Den norska ståndpunkten var bergfast. Man ville ha mobiltelefoni till Fornebu - av någon anledning som jag inte begriper.
Fru talman! Kenth Högström fokuserar på styrelsebeslutet den 8 december. Nästan i triumf utropar han att Telia och Telenor inte har skadats av affären. Inte är det väl så att Kenth Högström tycker att man som rutin ska uppta människors tid och resurser på fusionsförsök som sedan kraschlandar. Om man tycker så, så à la bonne heure, då kan vi sluta debatten. Jag förmodar att han inte tycker så. Men när det kraschlandar så måste det ju vara någons fel - inser inte Kenth Högström detta? Jag skulle också vilja ställa den här frågan: Om nu staten ingår ett avtal med en annan stat, t.ex. ett aktieägaravtal, ingår det då inte i tjänsteutövningen att man fullföljer de skyldigheter som framgår av avtalet?